Herr talman! Personundersökning i brottmål syftar bl.a. till att ge domstolen en sådan information om den misstänkte att domstolen kan göra ett lämpligt påföljdsval. Personundersökningen skall också tjäna som underlag för den kriminalvård som kan bli följden av domstolens beslut. Domstolsverket och kriminalvårdsstyrelsen tillsatte hösten 1976 en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av en del av personundersökningsverksamheten. I samband med denna översyn stötte arbetsgruppen på en kritisk inställning hos domstolarna till kravet att villkorlig dom inte fick utdömas utan att personundersökning hade genomförts. Rättspraxis har utvecklats i den riktningen att tidigare ostraffade personer tämligen regelmässigt döms till villkorlig dom vid vissa brottstyper, exempelvis egendomsbrott av inte alltför svår beskaffenhet, försäkringsbedrägerier, gäldenärsbrott och vållande till annans död genom trafikolycka. Personundersökningar både hjälper och stjälper. I de allra flesta fall utgör de beslutsunderlag för val av lämplig påföljd, men i de fall jag räknat upp är ofta påföljdsvalet relativt givet. Personundersökning tillför inte något ytterligare stöd för beslut och uppfattas därför i de flesta fall som ett intrång i integriteten. Personundersökningar i dessa fall kan dessutom försvåra för den misstänkte. Regeringen har därför i propositionen 1978/79:76 föreslagit att det inte skall vara obligatoriskt att göra personundersökning i samtliga fall då det är troligt att villkorlig dom kommer att utdömas och om tillgänglig personutredning visar att den tilltalades prognos är god. Den föreslagna ändringen genomförs enklast genom att orden ”villkorlig dom” i2 § personundersökningslagen utgår och att 21 § förundersökningskungörelsen ändras. Remissinstanserna har i huvudsak varit positiva till detta förslag. Att personundersökning inte skall vara obligatorisk vid villkorlig dom innebär en lättnad för många. Lagförslaget visar större respekt för individen, och det betalar sig alltid. Herr talman! Det här är inte något särskilt inspirerande anförande, men inte heller den till justitieutskottets betänkande fogade reservationen är särskilt inspirerande. Reservanterna vill ha en annan utformning av lagtex ten. Formuleringen kan man ha oändliga diskussioner om och denna debatt skulle därför lätt kunna handla om ordval. Men det finns en saklig skillnad, och den skall jag peka på. Reservanternas förslag markerar en restriktivare hållning i vad gäller att underlåta att göra personundersökningar än vad utskottsmajoriteten vill markera. Utskottsmajoriteten vill värna om den personliga integriteten i så stor utsträckning som möjligt. Detta, herr talman, är den sakliga skillnaden i denna fråga om personundersökningar. I övrigt är det en fråga om val av lagstiftningsteknik som inte förändrar det faktiska förhållandet. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är ledsen att säga det, men Bonnie Bernström har fullständigt missuppfattat skillnaden mellan reservanterna och majoriteten i utskottet. Det föreligger ingen som helst skillnad mellan dem i vad gäller frågan om hur många personundersökningar som kommer att ske i det ena eller det andra fallet. Skillnaden i uppfattning gäller lagtextens utformning om vad som skall vara huvudregel respektive undantag. Eftersom departementschefen framhåller att huvudregeln skall vara att personundersökning även i fortsättningen skall ske vid villkorlig dom, så hävdar vi att det klart skall framgå av lagtexten. Undantagen därvidlag skall också framgå av lagtexten. Majoriteten och reservanterna i utskottet är alltså ense om i vilka fall personundersökning skall ske, men man är inte ense beträffande lagtextens utformning. Det är viktigt, Bonnie Bernström, att huvudregeln klart framgår av lagtexten.

Herr talman! Jag vill verkligen understryka vad Håkan Winberg här framhöll, nämligen att det inte är fråga om att vi reservanter är restriktivare. Jag vill citera vad departementschefen skriver i propositionen: ”Jag vill understryka att den förordade uppmjukningen av kravet på personundersökning tar sikte endast på sådana brottstyper där enligt rådande praxis tidigare ostraffade tilltalade regelmässigt får villkorlig dom.” Även statsrådet har alltså tänkt sig dessa fall. Vi vill emellertid ha detta klart utsagt i lagtexten. Det tycker vi är riktigt. Jag skulle tro att jurister och alla andra intresserade den första tiden tar reda på detta och går till förarbetena, när de vill ha klarhet om ändringen av denna lag. Men vad sker om 10-15 år, när domstolsverket skickar ut ett cirkulär till domstolarna och denna ändring inte framgår av lagtexten? Då är man kanske inte så intresserad av att gå till motivtexten. Det är för att vinna klarhet och ge jurister och lekmän möjlighet att hitta i lagen som vi vill ha denna ändring.
Herr talman! De remissinstanser som har yttrat sig om detta förslag har i huvudsak varit positiva. Tre remissinstanser har kommenterat lagtextens formulering. Två av dem var kritiska, men en, Stockholms tingsrätt, som ju har bred erfarenhet av dessa frågor, var positivt till den föreslagna lagtextens formulering. Reservanterna har i sitt förslag skrivit att villkorlig dom får ådömas även om personundersökning ej ägt rum om det ”är uppenbart att denna påföljd skall väljas”. Detta ”uppenbart” kan medföra att en osäker domare väljer bara de fall som är väldigt klara och uppenbara. Formuleringen kan alltså innebära en begränsning som utskottsmajoriteten inte accepterar.
Herr talman! Reservanterna avser precis de fall som departementschefen talar om, nämligen sådana där den tilltalade nu regelmässigt får villkorlig dom och där detta är klart redan från början. Det gäller vissa fall av försäkringskassebedrägerier, vissa gäldenärsbrott, vissa fall av vållande till annans död genom trafikolycka — det är ju dem vi hänvisar till. Bonnie Bernström kan inte komma undan här och påstå att vi i sak vill ha någonting annat.

Herr talman! C.-H. Hermansson har — under åberopande av uttalanden som justitiekanslern har gjort med anledning av vissa klagomål mot åklagare, uttalanden som påstås innebära ”att åklagarna fortsättningsvis inte får prioritera ekonomisk brottslighet i sin verksamhet” — frågat mig om justitiekanslerns uppfattning överensstämmer med regeringens vad gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Arne Nygren har från samma utgångspunkt frågat mig om jag är beredd att redovisa hur regeringen anser att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten skall prioriteras. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först slå fast att den grundläggande principen för polisens och åklagarnas verksamhet är att alla misstankar om brott skall utredas utan onödigt dröjsmål. Denna princip kan genombrytas dels av vissa allmänna grundsatser, t.ex. när den misstänkte har avlidit eller då påföljd inte får ådömas på grund av preskription, dels av vissa särskilda grundsatser, t.ex. när förutsättningarna för rapporteftergift är uppfyllda eller när särskild åtalsprövning är föreskriven. Dessutom finns vissa marginella möjligheter att underlåta utredning, främst när någon har gjort sig skyldig till seriebrottslighet. I alla övriga fall föreligger däremot förundersökningsplikt. Polisens utredningsresurser räcker emellertid inte till för alla ärenden. Detta innebär att prioriteringar är nödvändiga. Prioriteringarna kan göras på olika nivåer och från skilda utgångspunkter. En metod är att vid t.ex. inrättande av nya tjänster ange vad tjänsterna skall användas till. Denna metod har begagnats i fråga om den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Inberäknat förslaget i årets budgetproposition har polisen under de två senaste åren tillförts sammanlagt 88 polismanstjänster för bekämpningen av de nyssnämnda brottstyperna, dvs. hela det antal som rikspolisstyrelsen har yrkat. Andra prioriteringsmetoder måste tillämpas i det löpande utredningsarbetet. Brottsmisstankar som har föranlett frihetsberövande eller som är riktade mot ungdomar skall exempelvis utredas med förtur. När det sedan gäller att ge företräde åt vissa brottstyper, har jag i de tre senaste budgetpropositionerna redogjort för regeringens syn på saken (1976/77:100 bil.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Vissa delar av svaret finner jag tillfredsställande, andra delar otillfredsställande. Det är tillfredsställande att justitieministern ånyo framhåller att den organiserade och ekonomiska brottsligheten bör ägnas särskild uppmärksamhet från prioriteringssynpunkt. Men det är inte tillfredsställande när justitieministern säger att det inte är ”ändamålsenligt eller ens möjligt för regeringen att göra någon generell prioritering”. Vad skall den lokala polisorganisationen göra, när det finns olika typer av uttalanden? Justitieministern säger här att man skall prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. En åklagare som har gjort detta har blivit prickad av justitiekanslern. Vilka råd och direktiv skall då en stackars åklagare följa? Jag vill understryka att justitiekanslerns uttalande inför offentligheten, som har återgivits i televisionen och andra massmedia, av allmänheten tolkades så, att den ekonomiska brottsligheten inte bör prioriteras. Det är alltså en uppfattning som är den rakt motsatta mot den som justitieministern här har givit uttryck för. Den finns oerhört stora uppgifter för myndigheterna när det gäller kampen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Jag vill peka på det material som häromdagen redovisades i svensk press. Ett par civilekonomer vid Lunds universitet har i ett examensarbete kartlagt vissa delar av skattefifflet och kommit fram till den slutsatsen att svenska företag skattefifflar för 20 miljarder kronor om året. Den siffran har den innebörden att om alla företag i stället följde lagen, skulle varje löntagare kunna sänka sin skatt med 3 500 kr. Det finns i detta examensarbete en mängd av exempel, som man har fått fram genom intervjuer med företagen själva, på det sätt på vilket denna ekonomiska brottslighet — jag tvekar inte att karakterisera den som sådan — har bedrivits. Vad som återstår är att även justitiekanslern accepterar den uppfattning som justitieministern här har givit uttryck för. Jag vill kommentera motsättningarna i justitieministerns svar genom att erinra om det gamla talesättet, att man inte på en gång kan färdas efter häst och åka i båt. Det försöker justitieministern göra i det svar han i dag har lämnat oss frågeställare — och det beklagar jag.

Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Kampen mot den omfattande ekonomiska brottsligheten i vårt land får inte stanna vid vackra skrivningar i regeringens budgetproposition, bil. 5 från justitiedepartementet. Om de vackra orden inte kan omsättas i politisk vilja och ork att driva kampen i praktiskt handlande, då blir det inga resultat. I årets budgetproposition skriver regeringen: ”Kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten är en synnerligen angelägen uppgift för rättsväsendet.” Vad menar då regeringen med ”synnerligen angelägen”? Det är säkert inte bara länsåklagaren i Halmstad som har försökt tolka denna skrivning så, att regeringen verkligen menar att kampen mot den ekonomiska brottsligheten nu är en prioriterad fråga inom rättsväsendet. Den 26 januari togs länsåklagaren ur denna tro. Då gav justitiekanslern besked om att han inte ansåg att regeringens uttalande kunde tolkas som något underlag för att åklagare i sitt arbete kunde prioritera insatserna mot den ekonomiska brottsligheten. — Det är en stor klyfta mellan den borgerliga regeringens ordrika lovprisande av kampen mot den ekonomiska brottsligheten och samma borgerlighets praktiska politiska handlande. I dag kan inte regeringen påstå att man saknar underlag för ett omfattande lagstiftningsarbete mot den ekonomiska brottsligheten. Vi har från brottsfö rebyggande rådet levererat ett stort antal förslag. Flera statliga utredningar har också bidragit med förslag. Men det tycks inte finnas någon iver i regeringen att lagstifta mot skattefifflare, valutaspekulanter, fastighetshajar, konkurssvindlare och liknande ekonomins brottslingar. Vad den borgerliga riksdagsmajoriteten ägnat sig åt medan regeringen formulerat vackra skrivningar mot den ekonomiska brottsligheten är att stoppa socialdemokratiska förslag om åtgärder mot denna. Det senaste exemplet upplevde vi sent i går kväll. I dag hade justitieministern haft en möjlighet att ge klart besked till vårt lands åklagare, poliser, tulltjänstemän, bankinspektionspersonal m.fl. om att de bör prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Svaret ger inte något sådant besked från justitieministern. Viljan och kraften finns liksom inte i den borgerliga regeringen. Jag hade kanske väntat mig någon ljusning nu när Gösta Bohman och andra moderater inte längre sitter på bromsen i regeringen. Jag beklagar verkligen det svar jag fått.

Herr talman! I anledning av vad C.-H. Hermansson sade efter mitt frågesvar vill jag framhålla att det särskilt i den senaste budgetpropositionen finns en ganska utförlig framställning om vilka allmänna synpunkter man kan anlägga på prioriteringen. Det är klart att sådana allmänna synpunkter också bör komma från statsmakternas sida. Men jag har i budgetpropositionen liksom i de föregående årens budgetpropositioner samtidigt framhållit att detta inte innebär att man pekar ut vissa brott, på vilka de verkställande myndigheterna utan vidare kan koncentrera sig och därvid lämna all annan brottslighet åt sidan. Det måste bli ett bedömande av det särskilda fallet ute på fältet. Om man då ser på vad som har förekommit i just detta fall, i fråga om vilket C.-H. Hermansson vill göra gällande att det råder en motsättning mellan JK och mig, kan jag inte se att en sådan föreligger. Om C.-H. Hermansson studerar JK:s beslut, finner han att denne däri sagt att man inte får avskriva ett mål med den motiveringen att man inte kan prioritera denna typ av brottslighet. Det är min tolkning av JK:s svar. En annan sak är att man inte i det löpande arbetet kan medhinna alla de uppgifter som föreligger, men det finns ingen anledning att av detta skäl avskriva ett ärende. Det kan mycket väl hända att man senare kan få tid att ägna sig åt ärendet, och det är detta som JK har sagt. Detta står, såvitt jag kan finna, inte alls i strid med de allmänna principerna om prioritering. Beträffande vad Arne Nygren har sagt om samma fråga som vi diskuterat vid tidigare tillfällen — frågan om vad regeringen gör för att bekämpa den ekonomiska och den organiserade brottsligheten — skulle jag kunna göra en lång uppräkning på åtgärder som denna regering och den föregående regeringen har vidtagit under de senaste åren. Det är sådana saker som inte har någon motsvarighet tidigare.

Herr talman! Det är givet att det alltid finns en del mindre mål av den gamla klassiska typen, striden mellan Jan Ersa och Per Persa. Och det konkreta fallet som föranledde JK:s uttalande förefaller vara av just den typen. Hurskall man då handlägga sådana fall, om en åklagare är strängt sysselsatt med viktigare angelägenheter? Det får naturligtvis bli en omdömesfråga, men jag tycker att åklagare och polismyndighet över huvud taget måste ha vissa allmänna regler att följa. Om det här talet om prioritering skall ha någon som helst innebörd, måste det också få en praktisk tillämpning — dvs. att man skjuter arbetet på bekämpande av vissa typer av brottslighet i förgrunden. I det här fallet är det utomordentligt angeläget att prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten, därför att denna kamp har varit eftersatt under så många år. Jag vågar inte påstå att det bara är under de borgerliga regeringarna som denna kamp varit eftersatt, utan det var den också under den socialdemokratiska regering som satt tidigare. Det gjordes inte heller då några kraftfulla ingripanden mot den ekonomiska brottsligheten. Det är alltså angeläget att göra en verklig prioritering, men det är tyvärr ingen tvekan om att JK:s prickning av länsåklagaren i Halmstad har tolkats på det sättet att en sådan prioritering av den ekonomiska brottsligheten inte bör eller får göras. Det finns alltså, hoppas jag, en klar motsättning mellan JK:s ståndpunkt och justitieministerns. Jag vill nämligen tolka justitieministern välvilligt, och jag uppfattar det så att han menar att just kampen mot den ekonomiska brottsligheten bör ges förtur i det praktiska arbetet.
Herr talman! Det här senaste som herr Hermansson sade skulle nog kräva ett förtydligande av justitieministern. Herr Hermansson säger att justitieministerns mening inte överensstämmer med justitiekanslerns. Justitiekanslern skriver: ”De uttalanden i budgetpropositionen som Wendt hänvisar till innebär enligt min mening ingen prioritering i fråga om åklagarnas uppgifter.” Då frågar jag: Har herr Hermansson tolkat statsrådet fel när herr Hermansson tror att uttalandet här innebär någon prioriteringsförklaring från justitieministerns sida? Låt mig säga till justitieministern att jag efterlyser exempel på lagstiftningsåtgärder från regeringen alltifrån 1976. Den borgerliga majoriteten här i kammaren har — i stället för att ta initiativ — ägnat all kraft åt att avslå socialdemokratiska initiativ. Jag skall nämna några få exempel: Moderater, folkpartister och centerpartister röstade ned det socialdemokratiska förslaget om stickprovskontroll för att förhindra valutasmuggling. Samma borgerliga majoritet röstade — då man kom i regeringsställning — ned den socialdemokratiska propositionen från 1976 om ändring av konkurslagen för att komma till rätta med fattigkonkurser. Vid två tillfällen har socialdemokratiska förslag om skatteflyktsklausul röstats ned av borgarna här i kammaren. Fjolårets socialdemokratiska motion om bl.a. åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten röstades ned av samma borgerliga majoritet. Sent i går kväll röstade moderater, folkpartister och centerpartister ned det socialdemokratiska förslaget om en stor kampanj mot skattefusk och skatteflykt. Jag vill fråga: Kan statsrådet här räkna upp lika många lagstiftningsinitiativ från regeringen under motsvarande tid? Det skulle vara intressant att få den motvikten.

Herr talman! Jag vill först för C.-H. Hermansson framhålla att han, om han läser JK:s uttalande efter bokstaven, skall finna att det som JK har ansett vara felaktigt är att ett mål avskrivs med motiveringen att detta ärende inte får prioriteras. Det är en annan sak att man i det löpande arbetet måste lämna förtur för vissa åtgärder framför andra, och det har JK inte uttalat sig om. C.-H. Hermansson sade avslutningsvis att JK har åberopat att uttalandet i budgetpropositionen inte avser åklagarnas uppgifter. Det är rätt så till vida att man i uttalanden i budgetpropositionen har tagit hänsyn till polisens utredningsarbete. Det är ju där som trycket är störst och det är det arbetet som man måste prioritera. Jag kan inte förstå att C.-H. Hermansson kan ha något emot de prioriteringar som är gjorda i budgetpropositionen. Beträffande Arne Nygren vill jag säga att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten, som alla vet, är mycket svår, och det är säkerligen Arne Nygen också själv medveten om genom sitt deltagande i BRÅ:s arbete. Låt mig bara som hastigast räkna upp några exempel på vad som har skett under de senaste åren. Vi har i budgetpropositionen de tre senaste åren inrättat särskilda tjänster och gjort det berörda uttalandet om prioritering. BRÅ:s arbetsgrupper bedriver en kontinuerlig översyn av lagstiftningen på området. Vi har startat särskild utbildning av poliser, åklagare och domare. Vi har föreslagit inrättande av särskilda spaningsoch utredningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och senast i Sundsvall. Vi har inrättat särskilda polisrotlar i 22 polisdistrikt. Vi har igångsatt samarbete mellan polisen, åklagarna, skattemyndigheterna m.fl. myndigheter samt uppbyggt en effektivare taxeringsorganisation. Detta är bara några exempel på de åtgärder som är vidtagna under just den här aktuella tiden.

Herr talman! Vi måste få ett klart besked från justitieministern och regeringen, eftersom det också i justitieministerns svar på min fråga ges två olika svar. För det första framhålls att det varken är ändamålsenligt eller ens möjligt för regeringen att göra någon generell prioritering. För det andra sägs att den organiserade och den ekonomiska brottsligheten bör ägnas särskild uppmärksamhet från prioriteringssynpunkt. Jag invände i mitt första inlägg, herr justitieminister, att man inte kan både färdas i båt och åka efter häst på en gång. Skall det vara alldeles omöjligt att ge ett klart svar på följande fråga: Skall kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten prioriteras såväl av polis som av åklagarmyndig heter, och skall det vara den regel som regeringen med all makt kämpar för att Nr 93 genomföra på alla områden där kamp mot denna brottslighet kan föras? Jag Torsdagen den tycker att det inte skall vara omöjligt att svara ja eller nej på den frågan. 1 mars 1979
Herr talman! Också jag skulle vilja ha ett förtydligande från justitieministern i denna debatt. Kan vi nu tyda justitieministerns uttalande så att åklagare i fortsättningen skall anse, att regeringen har prioriterat kampen mot den ekonomiska brottsligheten i det rättsarbete som skall bedrivas? Det skulle vara bra att få ett klart besked på denna punkt. Vidare återkommer justitieministern med hänvisningen till de 88 polistjänsterna, i en kår av 16 000 poliser, som regeringens verkliga krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att det börjar vara en aning uttjatat vid det här laget. Jag känner mycket väl till BRÅ:s lagstiftningsarbete, men jag frågar vad det blir av detta. Vi har ännu inte sett några resultat av allt det som vi har producerat från brottsförebyggande rådet. Jag tror att det allra viktigaste just nu är att justitieministern uttrycker sig så pass klart och entydigt att oklarheter av den typ som legat bakom fallet med länsåklagaren i Halmstad inte behöver förekomma i fortsättningen. Regeringen bör, om den nu verkligen menar att ett visst arbete skall prioriteras, också ge så klara besked att åklagare, tulltjänstemän, bankinspektion, poliser m.fl. blir medvetna om att så skall ske.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson fastnade vid orden ”generell prioritering”. Jag har sagt att det inte är lämpligt att göra en sådan från regeringens sida. Det är viktigt att man inte fastnar på ordet ”generell”. När jag här har använt uttrycket generell prioritering, har det haft samma innebörd som när jag använt det i budgetpropositionen, där jag i meningarna omedelbart därefter sagt att en generell prioritering som binder de underlydande instanserna i de enskilda ärendena inte är lämplig att göra — och inte heller möjlig att göra — från regeringens sida. Däremot är det ändamålsenligt att det finns uttalanden från statsmakternas sida, som pekar ut vissa arter av brott, som bör särskilt uppmärksammas, och som alltså blir en anvisning till de tillämpande myndigheterna. Det är just det som har skett i budgetpropositionen — liksom i mitt inlägg här — och där nämns bland de mest framträdande uppgifterna kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Men samtidigt är det sagt att det inte får föranleda att man helt lägger åt sidan kampen mot den ”normala” brottsligheten. Det är det som enligt min uppfattning ligger i justitiekanslerns uttalande att man inte får skriva av ärenden med den motiveringen, för det kan inte bedömas om det inte finns möjligheter att medhinna också sådana ärenden vid någon senare tidpunkt. Beträffande vad Arne Nygren säger om uttalanden om kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten kan jag inte förstå att Arne Nygren påstår att det inte framhållits från regeringens sida i en mängd olika 1 sammanhang att denna brottslighet bör ägnas särskild uppmärksamhet. Det är särskilt avdelat folk för detta. Det är inte bara de 88 polismanstjänsterna som är avsedda för arbetet, utan det ingår över huvud taget i de uppgifter som åvilar bedrägerirotlar o. d. inom polisorganisationen.

Herr talman! Justitieministern vill alltså prioritera, men han vill inte generellt prioritera, om jag har tolkat honom rätt. Jag är rädd för att allmänheten tycker att detta är en lek med ord. Jag beklagar att justitieministern här inte vill ge ett rakt besked om att kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten skall ges förtur i både polisens och åklagarnas arbete.
Herr talman! Jag skulle vara tacksam om justitieministern ville förtydliga det uttalande som han gjorde i radion den 9 februari, då justitieministern på en fråga, om justitiekanslerns uppfattning kunde tolkas så, att man nu skulle lägga den ekonomiska brottsligheten åt sidan, svarade: ”Jag kan inte förstå att det, jag är inte säker på att det är rätt uppfattat utav vad han avser.

Skulle det ändå inte vara ett lämpligt tillfälle att här i kammaren ge ett rakare och klarare besked?
Herr talman! Det uttalande som Arne Nygren nu åberopar var ett som jag fällde, när den som frågade mig gjorde gällande att länsåklagaren hade denna uppfattning. Då ville jag uttala att jag tvivlade på att han hade denna uppfattning — och det gör jag fortfarande. Jag tror inte att någon människa vill göra gällande att man skall bara ägna sig åt att bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten och helt lägga åt sidan bekämpandet av den vanliga brottsligheten. Detta vidhåller jag fortfarande; det är inte meningen, utan man måste försöka klara båda fälten.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att centralnämnden för fastighetsdata garanteras fortsatt verksamhet i Gävle och om jag därvid vill öka regionaliseringen av dataverksamheten, så att datamaskincentralen för administrativ databehandling kan tillföras dels moderna datamaskiner, dels utvidgade arbetsuppgifter för Gävlekontoret. Riksdagen beslutade den 15 februari 1978 om ändrade riktlinjer för fastighetsdataverksamheten . I den proposition som låg till grund för beslutet uttalade jag bl.a. att jag i fråga om datordriftens organisation och förläggning under den pågående etappen i fastighetsdataprojektet inte avsåg att föreslå regeringen någon ändring i nuvarande förhållanden. Jag uttalade vidare att jag, när det gällde organisatoriska frågor, inte var beredd att föreslå några avvikelser från den uppgiftsfördelning inom berörda verksamhetsområden som f. n. tillämpas. Enligt riksdagens principbeslut skall för kommande etapper i fastighetsdataprojektet utredas bl.a. frågan om regionalisering av datordriften och olika organisatoriska frågor. Regeringen kommer självfallet att verkställa den utredning som riksdagen har beslutat om. För dagen kan jag härutöver bara tillägga att en proposition om anslag till centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1979/80 inom kort kommer att överlämnas till riksdagen. I denna proposition kommer också att tas upp olika frågor om den fortsatta verksamheten inom ramen för fastighetsdataprojektet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det mycket försiktiga svaret. Jag kan förstå om statsrådet inte vill lyfta alltför mycket på täckelset kring den proposition som presenteras om ett par veckor. Frågan ställdes närmast av två skäl: dels för att statsrådet skulle få tillfälle att ge CFD och DAFA personalen i Gävle ett besked i lugnande riktning, dels för att kommunalpolitikerna i Gävle därmed också skulle slippa ytterligare hot om förlorade arbetsplatser. Det räcker gott med alla de hundratals varsel som finns inom det privata näringslivet. Vi trodde nämligen att det var ganska säkra jobb som vi fick utlokaliserade till vår kommun 1973. Men numera tycks man inte ens kunna lita på den statliga förvaltningen. Det är desto beklagligare som CFD var det enda statliga verk som på eget initiativ flyttade från Stockholm. Vi gjorde allt i Gävle för att personalen skulle trivas, vilket också givit kommunen lovord i den statliga utvärderingen av utlokaliseringen av de statliga verken. Det vore sannerligen på sin plats att också statliga myndigheter bestämde sig nu, så att personalen kunde känna trygghet i anställningen. Å Om jag förstått saken rätt, så kan man tydligen inte ens samsas inom regeringen. T. o. m. regeringens mycket följsamma språkrör i Gävle, folkpartiorganet Gefle Dagblad, konstaterar det i en femspaltig rubrik — man kan bortse från den dåliga svenskan. Juristerna i departementet drar åt ett håll för att säkra jobb i tingsrätterna och lantmätarna tycks dra åt ett annat håll. Hur länge skall denna dragkamp tillåtas medan pengarna får rulla? Borde inte den här frågan lösas politiskt ganska snabbt, om nu detta är möjligt i ett departement där chefen är opolitisk? Om man nu i stället för driftsystem 1 skapar två skilda ADB-system — ett för fastighetsregistreringen och ett för inskrivningsväsendet — är det då inte möjligt att CFD behålles som centraliserat serviceorgan åt lantmäteriverket och domstolsverket? Det kan inte vara rimligt att staten på så kort tid styckar sönder ett verk och skickar personal ut på en ny lokalisering — nu till Jönköping. Det kan inte heller vara rimligt att staten för en så virrig lokaliseringspolitik att landets kommuner i tur och ordning luras, först på stora kostnader för personal som skall ha bostäder, daghemsplatser, skolor och annan service och sedan också på de arbetstillfällen som så väl behövs ute i landet. Herr talman! Varken jag eller de anställda vid CFD och DAFA kan vara nöjda med svaret. Här krävs bättre besked, och jag hoppas statsrådet förstår hur pass allvarlig den här frågan är för de berörda. Någon lekstuga för skråtänkande tjänstemän får väl ändå departementen inte vara när frågan gäller några hundra personers trygghet och arbetsro i ett statligt verk. Kan inte statsrådet ge ett klarare besked om att CFD kommer att finnas kvar i Gävle?
Herr talman! Som jag nämnde i svaret kommer en proposition snarast om anslaget till CFD för det kommande budgetåret. I den propositionen kommer det också att redovisas hur regeringen har tänkt sig verksamheten under etapp 1, dvs. under tiden fram till budgetåret 1981/82. I det sammanhanget behöver också frågan om regionalisering och ansvar utredas ytterligare, och det kommer att ske genom en kommitté med parlamentarisk anknytning. Men detta innebär att när det gäller tiden t.o.m. budgetåret 1981/82 kommer behovet av resurser för CFD att öka i jämförelse med dagsläget.
Herr talman! Om jag förstått svaret rätt i den del som behandlar frågan om regionalisering av datordriften och olika organisatoriska frågor, så innebär det att arbetsuppgifterna ökar för DAFA och att DAFA dessutom får modernare maskinpark. Jag skulle gärna vilja veta vad direktiven till den här utredningen eventuellt kommer att innehålla. Har utformningen av dem påbörjats och när kan i så fall utredningen börja?
Herr talman! Utredningen skall sättas i gång och ske under etapp 1. DAFA faller inte under justitiedepartementets ansvarsområde, och på den punkten vill jag inte göra några uttalanden. Jag har uttalat mig om vad som gäller CFD, och för CFD är det relativt klart vad som skall ske under den första etappen fram till budgetåret 1981/82.
Herr talman! Den grundläggande frågan för mig är om statsrådet är beredd att värna om de arbetsplatser vi fick i Gävle för några år sedan och som vi är mycket glada åt. Att döma av statsrådets senaste påpekande har jag egentligen inte fått något svar på min andra fråga — den som gäller DAFA. Vad jag förstår är det vanligt — om DAFA nu inte faller under justitiedepartementets domvärjo — att det statsråd som fått frågan tar kontakt med det statsråd frågan berör för att få besked om vad man avser att göra. Jag föreställer mig att det i det här fallet skulle gälla statsrådet Mundebo, som också sitter här. Det är naturligtvis minst lika viktigt att DAFA får vara kvar i Gävle med sina anställda som att CFD får vara det, och att verksamheten också kan utvecklas i en framtid, så att vi kan vara säkra på att få behålla jobben.

Herr talman! Det är beklagligt i så fall att justitieministern inte har uppmärksammat att min fråga har två delar. Den andra delen är inte mindre viktig än den första. Det gäller alltså två enheter CFD och DAFA. Sammantaget är det ca 130 anställda som är berörda, och jag har fått svar beträffande endast en del av dessa. Svaret garanterar dessutom ingenting längre än till budgetåret 1981/ 82.

Herr talman! Under åberopande av att framställning gjorts om terapibyggnad och om inrättande av studieoch motionslokaler i tingshuset vid kriminalvårdsanstalten i Malmö har Anna-Greta Skantz frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att lokalfrågorna vid anstalten skall få en snar och tillfredsställande lösning. Sedan mitten av 1970-talet har omfattande ombyggnadsoch reparationsarbeten bedrivits vid kriminalvårdsanstalten i Malmö. Verkstäderna, sjukavdelningen och köket har byggts om. En häktesavdelning för kvinnor har inrättats. Dessa arbeten har kostat ca 5 milj.kr. Vidare har tilloch ombyggnad av förrådslokaler utförts för ca 900000 kr. Andra smärre byggnadsarbeten har utförts under perioden för en kostnad av ca 360 000 kr. Under senare år har således utförts byggnadsoch reparationsarbeten vid anstalten för drygt 6 milj.kr. Kriminalvårdsstyrelsen planerar att denna månad påbörja renovering av förläggningslokaler och ventilationssystem. Dessa arbeten beräknas kosta 660 000 kr. Vissa arbeten med att förbättra brandlarmssystem m.m. beräknas också starta denna månad. Önskemål om ombyggnad av tingshuset till studieoch motionslokaler har framförts i olika sammanhang, bl.a. i kriminalvårdsstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1979/80. I årets budgetproposition har medel för detta ändamål ej beräknats. Frågan kan dock komma att tas upp på nytt, om det blir aktuellt att tidigarelägga vissa byggnadsarbeten i sysselsättningsfrämjande syfte. Någon framställning beträffande terapiverkstaden vid Malmöanstalten har inte tillställts regeringen. Från kriminalvårdsstyrelsen har jag inhämtat att styrelsen i samråd med företrädare för anstalten håller på att utarbeta en totalplan för anstalten inför överflyttningen av häktesavdelningarna till det planerade polishuset i Malmö. I detta sammanhang kommer styrelsen att ta ställning till frågan om nya lokaler för terapiverkstaden. Styrelsens plan beräknas föreligga under våren 1979.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag tycker kanske att det är ett alltför negativt svar — jag hade hoppats att få ett mer positivt. Diskussionerna om ifrågavarande lokaler har ju pågått väldigt länge, framför allt beträffande tingshuset. Det har också varit tal om ny terapibyggnad. Jag tror att alla som har haft tillfälle att besöka Malmöfängelset är helt överens om att någonting behöver göras åt lokalerna, även om man kan få ett intryck av att väldigt mycket redan har gjorts, när man lyssnar till justitieministerns svar. Det har skett en hel del, men mycket återstår att göra. När det gäller möjligheterna att förbättra de här lokalerna vill jag framhålla att det är en rad olika grupper som är berörda. Först och främst är naturligtvis de intagna berörda. Möjligheter för dem till fysisk träning, som de har rätt till enligt 13 § lagen om kriminalvård i anstalt, finns praktiskt taget inte. Frågan berör naturligtvis också de anställda — deras arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Men detta är också en fråga som i hög grad berör de arbetslösa byggnadsarbetarna. Den 19 februari i år fanns det i Malmöhus län 265 arbetslösa byggnadsarbetare, varav 82 i Malmö. Jag skulle också vilja påstå att frågan i hög grad berör ungdomen och då närmast de ungdomar som har valt den byggnadsoch anläggningstekniska linjen. Vi har i dag brist på övningsobjekt. Därför skulle ett klart besked nu om en byggstart verkligen hjälpa dessa grupper. I svaret sägs att frågan kan komma att tas upp på nytt om det blir aktuellt att tidigarelägga vissa byggnadsarbeten i sysselsättningsfrämjande syfte. Jag skulle då vilja ställa frågan direkt till justitieministern: Räcker det inte med att det i Malmöhus län finns 265 arbetslösa byggnadsarbetare och i Malmö 82? I varje fall tycker jag att det skulle räcka för att man skulle ge klartecken för byggstart.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om jag anser att reseutgifter, som utbetalats i samband med uppdrag men som väsentligen överstiger den kostnad som skulle ha varit nödvändig för uppdraget, skall betraktas som skattepliktig inkomst. F. n. behandlas ersättningar som utbetalas för tjänsteresa olika allteftersom mottagaren är anställd i allmän eller enskild tjänst. I det sistnämnda fallet skall ersättningen redovisas som intäkt och avdrag göras för uppkomna kostnader. Här sker alltså en viss kontroll av resans karaktär vid taxeringen. För statligt och kommunalt anställda är uppburna traktamenten och reseersättningar inte skattepliktiga. Avdrag medges då inte heller för några kostnader i samband med resan. Skälet till denna olika behandling är att man ansett sig kunna utgå ifrån att statliga och kommunala myndigheter inte ger ersättning för annat än vad som utgör kostnader för fullgörande av tjänsten. Självfallet får inte skattefriheten för traktamenten och reseersättningar i allmän tjänst begagnas för att bereda mottagaren särskilda favörer i form av betald semestervistelse eller liknande. Skulle i något fall ett sådant missbruk kunna konstateras kan rättelse ske i samband med taxeringen. Gällande regler innebär att förmåner, som i verkligheten inte utgör ersättning för kostnad i tjänsten, kan beskattas oavsett hur de har betecknats av arbetsgivaren.

Herr talman! För drygt ett år sedan diskuterade jag med budgetministern beskattningen av vissa förmåner. Den gången gällde det frikorten vid SAS som berättigade vissa personer till jorden-runt-resor utan att denna förmån beskattades. Bakgrunden till dagens fråga är att en delegation kommunalmän som besökte en konferens i Manila företagit något av en jorden-runt-resa med besök i New York, San Francisco, Hawaii och Bangkok. Av de 17 dagarna åtgick endast 5 för konferensen. Nu uppstår frågan om inte vad som tillkom utanför konferensen bör betraktas som en förmån, jämförbar med övriga skattepliktiga förmåner. Motivet för vissa resor kan naturligtvis också ifrågasättas, men den diskussionen får föras i annat forum. Jag skall inte heller här fördjupa mig i den diskussion som förts om vad kommunalmännen roat sig med; den är inte intressant i detta sammanhang. Viktigare är om extraturerna kan anses vara skattepliktiga förmåner. Jag tackar för svaret men tycker att budgetoch ekonomiministern smiter ifrån själva frågeställningen i dag genom att hänvisa till taxeringsmyndigheterna och låtsas som om bestämmelserna vore helt klara. I förra årets debatt var vi väl ändå tämligen ense om att det fanns brister på det här området. Då förklarade budgetoch ekonomiministern att han ansåg det angeläget att skattereglerna i detta avseende snarast sågs över. Det skulle ske i en särskild kommitté, som skulle behandla traktamentsoch resefrågor. Jag hävdade vid det tillfället att frågor av det slag som hade blivit aktuella i samband med SAS-korten borde behandlas brådskande. Tyvärr har Ingemar Mundebo i dag, ett år senare, ingenting att säga om vad som händer med dessa frågor. Han åberopar inte ens den utredning som han hänvisade till i fjol, och min fråga måste nu bli: Vad kommer att hända när det gäller översynen av de här bestämmelserna? Det finns anledning att erinra om att uppgifterna om kommunalmännens utflykter kom samtidigt som miljoner löntagare satt vid skrivbordet med sina självdeklarationsblanketter och konstaterade att även mycket små förmåner skall tas upp för beskattning. Det är inte så underligt om många ställde frågan: Råder det likhet inför lagen när det gäller beskattning av olika förmåner? Det är en viktig frågeställning. Jag vill alltså veta vad som har skett eller kommer att ske i fråga om översyn av bestämmelserna.
Herr talman! Det pågår sedan en tid en översyn av reglerna för traktamentsersättningar. Den utredningen är alltså nu i fullt arbete. Låt mig tillägga att bilden när det gällde det tidigare debatterade området var mera oklar. På det nu aktuella området är lagstiftningen mera klar och entydig, men självfallet kan det, som i många skattefrågor, bli delade meningar i ett konkret fall. Jag skall inte yttra mig om det exempel som ligger bakom Nils Berndtsons fråga — jag har inte rätt att göra några lagtolkningar i konkreta fall, utan det är taxeringsmyndigheterna och i förekommande fall skattedomstolarna som har att pröva dessa ärenden. Jag har redogjort för de gällande reglerna, och dem uppfattar jag som tämligen entydiga. Min principiella uppfattning har jag angivit i svaret, och låt mig betona den än en gång: Självfallet får inte skattefrihet för traktamente och reseersättning i allmän tjänst begagnas för att bereda mottagare särskilda favörer.
Herr talman! Det är möjligt att frågan om frikorten vid SAS var av ännu oklarare och risigare art, därför att då diskuterades ju huruvida det var inkomst av tjänst eller om det räknades som reseförmån — många lutade väl närmast åt att det liknade mutor. Men jag tror att den debatt som vi förde i fjol om SAS-korten ändå var mera principiell. Herr Mundebo sade den gången att bestämmelserna inte var helt klara när det gällde denna typ av förmåner och att man därför skulle se över bestämmelserna. Det behovet kvarstår. Jag tycker nog att även den nu aktuella typen av resor är av det slaget att man borde ha klarare bestämmelser för hur taxeringsmyndigheterna skall behandla dem. Här handlar det ändå om förmåner som vanliga inkomsttagare knappast kan drömma om att komma i åtnjutande av, och när dessa samtidigt är skyldiga att deklarera varje liten förmån måste det uppstå funderingar om huruvida det verkligen råder likhet inför lagen. Det hade varit angeläget, anser jag, att herr Mundebo hade givit ett klarare svar på hur han ser på förmåner av det här slaget. Det är viktigt med tanke på hur andra människor får skatta för olika förmåner.
Herr talman! Då vill jag nog be Nils Berndtson att än en gång i lugn och ro läsa igenom svaret, för där framgår alldeles klart och entydigt i sista stycket min principiella uppfattning. Sedan är det alltså taxeringsmyndigheter och skattedomstolar som har att avgöra de konkreta fallen, och lagstiftningen ger vägledning för deras hantering av ärendena. Och än en gång: Den översyn av traktamentsbeskattningen som vi tidigare resonerat om är nu i full gång.
Herr talman! Svaret är ju framför allt en redogörelse för vilka bestämmelser som gäller och för skillnaden mellan offentlig tjänst och enskild tjänst. Visserligen säger budgetministern att självfallet får inte skattefriheten begagnas för att bereda mottagaren särskilda favörer, men sedan skickar han över frågan till taxeringsmyndigheterna att bedöma, och jag anser att det är inte så självklara ting. Jag kan berätta för budgetministern att jag nyligen fick beskrivet ett fall där en person med utbildningsbidrag förvägrades avdrag för sina resekostnader mellan bostaden och skolan därför att taxeringsmyndigheterna ifrågasatte om det var kostnader för intäkternas förvärvande. Det är alltså inte alldeles självklart hur taxeringsmyndigheterna behandlar sådana saker. Och sitter man och pillar med sådana futtigheter, samtidigt som det är tveksamt om jorden-runt-resor skall beskattas eller inte, då är det väl inte att undra på att många människor ilsknar till. Jag tror att det behövs en sanering av den här djungeln, och det hade varit önskvärt att budgetministern klart hade sagt att det kommer att ske.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra den skatteflykt som uppstår genom missbruk av s.k. förlustavdrag. Lennart Pettersson har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra den skatteflykt som uppstår genom utnyttjande av förlustavdrag. Bakgrunden till frågorna är de uppgifter som framkommit i samband med uppköp av vissa aktieposter i Kockums AB i Malmö. Jag tänker besvara frågorna i ett sammanhang. Om ett aktiebolag ett visst år går med förlust, har bolaget enligt nuvarande regler rätt att genom förlustavdrag räkna av förlusten mot vinster som framkommer under den följande 10-årsperioden. Syftet med bestämmelserna är att beskattningen, sett över en längre tidsperiod, inte skall träffa mer än bolagets nettoöverskott under perioden. Lagstiftningen om förlustutjämning innehåller spärrar för att hindra att företag skall köpa upp aktier i ett förlustbolag enbart i syfte att utnyttja dess förlustavdrag. I fråga om fåmansbolag gäller sålunda att bolagets rätt till avdrag för tidigare förluster i princip går förlorad om mer än en obetydlig del av aktierna övergår till ny ägare. Någon motsvarande spärr finns inte beträffande börsnoterade aktiebolag. Att en sådan spärr saknas sammanhänger med att risken för missbruk genom uppköp av aktier i börsnoterade förlustbolag har bedömts som relativt liten. Det är nämligen att märka att köparen i regel kan dra nytta av det köpta bolagets förlustavdrag bara om han lyckas förvärva huvuddelen av aktierna i bolaget. Vad gäller det konkreta fall som Jörn Svensson och Lennart Pettersson tagit upp kan framhållas att det åsyftade investmentföretaget enligt uppgift köpt endast omkring 6 96 av det totala aktiekapitalet i Kockums AB. Det har på senare tid riktats kritik mot att ett fåmansbolags rätt till förlustavdrag klipps av bara därför att en mindre del av aktierna i bolaget byter ägare. Man har bl.a. pekat på att dessa regler motverkar överlåtelser av aktier till anställda i bolaget. Jag avser att inom kort ta initiativ till att denna problematik ses över. I det sammanhanget är det enligt min mening lämpligt att man också överväger om det behövs särskilda regler för att hindra missbruk av möjligheterna till förlustutjämning i börsnoterade och andra större företag.

Herr talman! Jörn Svensson har blivit förhindrad att ta emot svaret, och på hans vägnar ber jag att få tacka budgetoch ekonomiministern. Bakgrunden till de bägge frågorna är bekant genom pressen. Kockums dotterbolag överfördes till samhället i slutet av förra året. Efter uppgörelsen — Nr 93 beskrevs moderbolaget Kockums AB som ett slags fattighus och ägarfamiljen som ruinerad. Sedan visade det sig emellertid att det gjordes stora uppköp av aktier i Kockums AB och till priser som var väsentligt högre än de som beräknats när Om skatteflykt man diskuterade överlåtelsen till staten av dotterbolagen. Jag ber att få citera ur tidningen Dagens Nyheter: ”Nu visar det sig alltså att den som varit storköpare på börsen varit Beijerinvest, vars chef Anders Wall ledde Kockums förhandlingsdelegation när avtalet med staten arbetades fram. Anders Wall får förmodas veta vad han gör då han betalar ett högre pris för aktien än vad som motsvarar den synliga substansen i bolaget.

Jag tycker detta är rätt osmakliga finansoperationer. Det är angeläget att genom en förändrad lagstiftning se till att förhindra sådana missbruk av möjligheterna till förlustutjämning i börsnoterade och andra större företag. Ekonomiministern har nu sagt att han vill ta upp också den frågan till övervägande. Jag skulle vilja hemställa att det blir en snabbutredning. Risken finns att vi annars får uppleva nya sådana affärer, där storfinansens representanter berikar sig på skattebetalarnas och allmänhetens bekostnad.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr måste jag samtidigt konstatera att statsrådets svar innebär att de värsta farhågorna kring industriministerns dåliga avtal med Kockums har besannats. I motsats till C.-H. Hermansson har jag inga illusioner om Anders Walls skattemoral. Vad som verkligen förvånar mig är att folkpartiregeringen och dess industriminister går in i ett sådant avtal. Det borde verkligen inte ha skett. I en tid då skattebördan faller tungt på löntagarna och normalinkomsttagaren ter det sig speciellt stötande att stora kapitalägare ägnar sig åt avancerade skatteflyktstransaktioner för att göra skattevinster som kan komma att uppgå till mera än 100 milj.kr. Ännu mera stötande är det, som jag sade, om en industriminister genom 2 klara underlåtenhetssynder i samband med statliga affärsuppgörelser blir den direkta orsaken till den jättelika skatteflykten. Jag tänker alltså på den uppgörelse som statsrådet Huss på statens vägnar har träffat med Kockums AB. De 20 miljoner som staten betalar till Kockums AB i reda pengar är enligt min mening mer än nog som pris för att staten skall ta över de stora skulder och problem Kockums ådragit sig. Vi kan i dagens Svenska Dagbladet konstatera att man räknar med att staten får sätta till ytterligare 2,6 miljarder för att klara upp situationen. Det kan därför inte vara rimligt att smarta spekulanter också skall ges möjligheter att tillskansa sig förlustavdragsmöjligheter som uppskattas till ca 350 milj.kr. Det innebär uteblivna skatter och motsvarande personliga förtjänster på nära 175 milj.kr. om de uppgifter som framkommit i olika börskommentatorers spalter är korrekta. Att denna jättelika skatteflykt trots allt skulle vara möjlig och t.o.m. på väg att äga rum tycks samtliga initierade börskommentatorer som kommenterat affären vara ense om. Detta får enligt min uppfattning inte ske. Jag kan inte underlåta att göra den reflexionen att om inte den tidigare borgerliga regeringen och nu folkpartiregeringen under åren hade bromsat det socialdemokratiska förslaget om en generalklausul mot skatteflykt, så hade vi kunnat klara det här problemet. Nu säger statsrådet att han skall tillsätta en utredning. Men nu är det så dags! Det var när man jobbade med avtalet som man borde ha tänkt på de här uppenbara fiffelmöjligheterna. Låt mig avslutningsvis få ställa två frågor till statsrådet: 1. Hur ser statsrådet i sin egenskap av finansminister på en industriminister som träffat ett avtal som ger dessa möjligheter till jättelika vinster för skatteflyktsspekulanter? Vilka personliga slutsatser tycker ni att industriministern bör dra av att han godkänt detta eländiga avtal, som innebär ett så uppenbart slöseri med skattebetalarnas pengar? 2. Är statsrådet beredd att ta initiativ till sådana förändringar av statens preliminära avtal med Kockums och dess dominerande aktieägare att möjligheterna att utnyttja förlustavdragen elimineras?
Herr talman! Jag tror att det är klokt att inte, enbart på grundval av pressuppgifter, spekulationer och olika kommentarer, dra alltför bestämda slutsatser om förlustavdragets omfattning. Inte heller bör man på denna grundval dra den bestämda slutsatsen att det är fråga om skatteflykt och i så fall om vilken omfattning denna har. Såvitt kan bedömas är uppköpen av en sådan omfattning att rätt till förlustavdrag inte föreligger. Men låt oss vara försiktiga med bedömningar och slutsatser innan vi har tillgång till ett slutgiltigt material. När det materialet föreligger är det enligt svensk lag taxeringsmyndigheter och skattedomstolar som skall hantera lagstiftningen på det sätt som riksdagen har beslutat. Herr talman! Det har inte varit min uppgift att i det här frågesvaret bedöma avtalet och affären i allmänhet. Lennart Pettersson får resonera med industriministern om avtalet som sådant. Vi kommer inom budgetdeparte mentet att göra en översyn av lagreglerna på området. Den översynen skall Nr 93 påbörjas inom kort.

Herr talman! Det är inte vanligt att frågeställare polemiserar mot varandra, men eftersom herr Lennart Pettersson misstolkade mig — medvetet, såvitt jag förstår — vill jag säga till honom att jag verkligen inte har några illusioner om Anders Walls skattemoral. Något sådant kom inte heller till uttryck i mitt inlägg, utan detta var ett rent löst påstående från herr Lennart Petterssons sida. Jag förmodar att han har samma uppfattning som jag, nämligen att Anders Wall gjort den här operationen för att kunna använda sig av innehavet av aktier i Kockums AB för vad jag vill beteckna som skatteflykt. Den typen av skatteflykt är vanlig inom storfinansen, och jag tror inte att herr Anders Wall är något undantag i det fallet. Allt tyder på att det varit fråga om ett medvetet spel även under den tid då förhandlingarna med staten pågick. Personen i fråga var en av dem som deltog i dessa förhandlingar, vilket jag tycker förvärrar denna sak. Det hör till frågan att detta uppköp av aktier i Kockums AB såvitt jag förstår är ett led i utvidgandet av den stora Wallkoncernen, som under det senaste årtiondet köpt upp en rad företag och utvecklats till en av de stora kometerna på den svenska finansmarknaden. Nu vill man förankra sig i Skåne genom uppköp av en rad stora företag, och vad som hänt med Kockums AB är ett led i detta. Allt detta hade kunnat undvikas, herr talman, om riksdagen hade följt vpk:s förslag om att förstatliga Kockums AB tillsammans med övriga storvarv. Då hade vi sluppit ifrån den här affären, och då hade vi förhindrat både Anders Wall och andra att göra den här typen av operationer, som måste betecknas som försök till skatteflykt.

Herr talman! Statsrådet tycker måhända att jag var litet upprörd i mitt inledande inlägg. Men det är ju en jättelik skatteflyktsaffär på gång av en omfattning som vi knappast sett någon motsvarighet till i det här landet. Och då är det rimligt att finansministern med all kraft tar itu med frågan. Nu säger statsrådet Mundebo i sin replik att vi inte skall dra förhastade slutsatser. Men samtidigt erkänner han i sitt inledande svar att det avtal som är träffat innebär stora problem på det här området. Han säger sedan i sin replik att man såvitt han kan bedöma inte har rätt till förlustavdrag här. Men varför tillsätter ni då samtidigt en utredning, herr statsråd? Dessutom kan man ju konstatera att varje börskommentator som kommenterat detta anser att avtalet ger möjligheter till förlustavdrag. Det är alltså ingen idé att försöka krypa undan, utan nu gäller det: Vad kan folkpartiregeringen göra för att klara denna utomordentligt besvärliga situation när det gäller avtalsuppgörelsen? Där har statsrådet inte svarat på 2 min fråga, om han är beredd att ta tag på nytt i det preliminära avtalet för att få en ändring till stånd. Om inte, är det flera hundra skattebetalarmiljoner som går upp i rök, och det kan inte på något sätt vara tillfredsställande, inte ens ur finansministerns synvinkel.
Herr talman! Jag svarar på de frågor som Jörn Svensson och Lennart Pettersson har ställt. Jag ger mig alltså — i överensstämmelse med den riksdagsordning vi arbetar efter — inte in på några allmänna funderingar om Kockumsavtalet. Jag har synpunkter på det avtalet. Men frågestundens uppgift är inte att sådana allmänna resonemang skall föras. Och det är Lennart Pettersson efter åtskilliga riksdagsår mycket väl medveten om. Vi kommer, som framgår av frågesvaret, att se om det behövs särskilda regler för att förhindra missbruk av möjligheterna till förlustutjämning. Det blir självfallet en allmän översyn av skattereglerna på det området. I enskilda fall tillkommer det sedan taxeringsnämnder och skattedomstolar att pröva om skatteflykt föreligger. Det tillkommer inte mig att göra det.
Herr talman! Jag har inte begärt att herr Mundebo skall göra en allmän bedömning av Kockumsavtalet. Jag har begärt att han skall göra en bedömning av avtalet från skatteflyktssynpunkt. Och där är han ju, som budgetoch ekonomiminister, helt uppenbart det rätta statsrådet att lämna ett klart, entydigt och enkelt besked till riksdagen. Ur den synvinkeln vill jag ha statsrådets bedömning av det avtal som industriministern har slutit med Kockums. Låt mig en gång till upprepa den fråga som jag ställde redan i mitt första anförande och som jag ännu inte har fått något svar på: Är statsrådet beredd att ta initiativ till sådana ändringar i statens primära avtal med Kockums och dess dominerande aktieägare att möjligheterna att utnyttja förlustavdrag elimineras? Detta måste rimligen också ligga inom en budgetministers område, då han kan se hur detta avtal tekniskt har utformats så, att det ger dessa väldiga kryphål på skatteflyktsområdet. Ett klart besked på den punkten, herr statsråd, är utomordentligt angeläget.

Herr talman! Jag konstaterar att statsrådet Mundebo i sitt svar här i riksdagen säger sig inte vara beredd att ställa upp och ta initiativ till sådana ändringar i detta avtal att vi kan få en rättelse till stånd. Detta tycker jag är utomordentligt oroande, inte minst från skattebetalarnas synpunkt. Det är också synnerligen oroande med tanke på alla de hederliga skattebetalare som vi trots allt har i detta land och som med mycket blandade känslor måste ta del av uppgifterna om den gigantiska skatteflyktstransaktion som nu pågår.
Herr talman! Lennart Pettersson bör inte konstatera för mycket. Det finns ingen saklig grund för det konstaterande som han gjorde i den senaste repliken. Jag har sagt att vi skall göra en översyn av skattereglerna. Den översynen skall påbörjas inom kort —det framgår klart av svaret. I de konkreta fallen är det skattemyndigheterna som har att tillämpa lagstiftningen.
Herr talman! Jag måste konstatera att statsrådet Mundebo inte har för avsikt att ta ytterligare initiativ till att ändra det avtal som industriminister Huss har slutit med Kockums och dess dominerande aktieägare och som är så dåligt för landets skattebetalare. Det är mycket beklagligt.

Herr talman! Tommy Franzén har frågat mig om jag — som frågan lyder — ämnar vidta erforderliga åtgärder för att stoppa den form av skattefusk som går ut på att företag ger sina anställda räntefria lån. Lagstiftning mot räntefria lån finns på ett område. Jag avser här de särskilda bestämmelserna för fåmansföretag och deras delägare i 35 § 1a mom. kommunalskattelagen. I dessa fall gäller bl.a. att lån från fåmansföretag till företagsledare eller närstående utan ränta eller till lägre ränta än normalt kan föranleda beskattning hos delägaren. I fråga om lån från arbetsgivare till anställda i allmänhet saknas särskilda lagregler. Riksskatteverkets rättsnämnd har dock i ett förhandsbesked förklarat att förmån av fri ränta för en anställd inte skall inkomstbeskattas. Regeringsrätten gjorde ingen ändring i förhandsbeskedet. Det finns enligt min mening skäl att överväga om bestämmelser bör införas som skattemässigt reglerar den typ av lån som Tommy Franzén berör. En utredning i detta hänseende kommer att ske inom den närmaste tiden. När detta arbete är färdigt finns underlag för ett ställningstagande i den väckta frågan.

Herr talman! Anledningen till min fråga är att de högsta instanserna beträffande skatterätt har sanktionerat ytterligare ett sätt att smita undan skatt. Metoderna för skatteflykt är alltid anpassade för dem med höga inkomster, den grupp av människor i samhället som redan är privilegierade och ofta också parasiterar på arbetare och lägre tjänstemän, på människor som inte har möjligheter att undandra sig sin skattskyldighet. Det fall som väckt uppmärksamhet är det som redovisats i Aftonbladet den 14 februari i år. Metoden att ge vissa anställda räntefritt lån i stället för löneökning används endast för att komma ifrån den teoretiskt höga marginalskatten. För de privilegierade grupperna — höginkomsttagarna m.fl. —-äri verkligheten marginalskatten inte så hög, beroende på avdragssystemets konstruktion och andra s.k. lagliga skatteflyktsmetoder. Det exempel Aftonbladet återgivit är hämtat från verkligheten. Det gäller ett företag som gick till de berörda skatteinstanserna och i förväg också fick, som budgetministern sade, ett klartecken på att de hade rätt att låna ut pengar till anställda utan ränta och att låntagarna i fråga inte heller behövde betala skatt för denna förmån. De som får dessa lån kan sedan använda pengarna till att köpa statsobligationer och därigenom få en avsevärt lägre skatt än vad som hade varit fallet, om motsvarande belopp skulle ha utgått i form av löneökning. Ett stort köp av statsobligationer, som det här exemplet avsåg, garanterar i stort sett också vinst på obligationerna och därigenom löneökning. Även denna form av skatteflykt är möjlig med det avdragssystem som vi dras med. Därför är det angeläget att ändringar kommer till stånd som kraftigt begränsar också dessa orättvisor. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen här i kammaren lagt fram förslag om sådana skärpningar, men dessa har blivit nedröstade. En annan anmärkningsvärd sak är att landets högsta beslutande rättsliga instans på skatteområdet inte tar initiativ, så att dylika transaktioner kan stoppas. Naturligtvis är det i och för sig glädjande att budgetministern tar initiativ i varje fall till att stoppa denna form av skatteflykt, men jag måste konstatera att den lag om skatteflykt som är aviserad att framläggas något senare i år tydligen inte tar upp dessa problem och att den sannolikt också kommer att släppa igenom många andra sorter av skatteflykt.
Herr talman! Lagen om skatteflykt tar självfallet inte upp dessa frågor, eftersom man enligt gällande lag inte kan betrakta detta som skatteflykt. Men det finns en del problem på detta område, och det är detta som motiverar den översyn som jag omnämner i frågesvaret. Dock skulle jag vilja tillägga att vi icke skall generalisera så hårt som Tommy Franzén gör och betrakta detta som ett sätt att smita undan skatt. Det kanske t.o.m. finns en och annan av kammarens ledamöter som i något skede av sitt liv fått ett lån av sin arbetsgivare för att t.ex. skaffa en insatslägenhet eller en annan bostad, och det är ett förfarande som enligt våra skattelagar inte kan betraktas som skatteflykt eller skattefusk. Det är detta som regeringsrätten har fastlagt i sin bedömning av ett konkret ärende. Men det finns andra exempel, i fråga om vilka jag från mera allmänna utgångspunkter är kritisk, och det är därför som vi nu snart skall göra den översyn av reglerna som framgår av frågesvaret.

Herr talman! Det är tydligen bara budgetministern som har uppfattat mitt inlägg så att det skulle vara fråga om generalisering. Jag tog ett konkret exempel. Om tiden medgav skulle jag kunna räkna upp en mångfald exempel på sådant förfarande som inte är annat än försök att smita från skatt. I stället för att betala ut högre löner, vilket kan innebära rätt stora marginalskatter, försöker man via sådana här metoder att få löneförmåner. Naturligtvis är det här inte i huvudsak avsett för arbetare och tjänstemän över lag, utan sådana här metoder kommer givetvis att användas i speciella sammanhang för framför allt höginkomsttagare — höga tjänstemän osv. Jag kan konstatera att efter Aftonbladets artikel har många hört av sig beträffande just den här metoden. En mängd företag har hört av sig och frågat: Hur skall vi bära oss åt för att ”greja” det här? Det verkar vara ett vettigt sätt att komma undan skatt. Det enda initiativ i motsatt riktning som har tagits i den här frågan är just att jag har tagit upp det hela från den utgångspunkten att det är fråga om skatteflykt. Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga i detta sammanhang. Budgetministern pratar om räntefria lån. Om man nu åsätter lånet en illusorisk ränta av låt oss säga en halv procent eller liknande — skulle det vara ett sätt att komma undan? Jag menar att det i alla de här fallen — både detta exempel och andra som jag skulle kunna räkna upp — rör sig om försök till skatteflykt. Det borde naturligtvis också hamna under en lag om skatteflykt.

Herr talman! Martin Segerstedt har frågat mig om jag avser att ge riksskatteverket sådana anvisningar att vissa resebidrag som har beviljats av arbetsmarknadsverket undantas från beskattning. Den fråga som Martin Segerstedt tar upp gäller rätt till avdrag för sådana ökade levnadskostnader som uppkommer i samband med hemresor. Den som arbetar på annan ort än bosättningsorten kan ha rätt till sådant avdrag. Hur många resor som får dras av beror bl.a. på avståndet mellan orterna. Är avståndet mycket stort — minst 50 och i vissa fall 100 mil — medges avdrag för en hemresa per månad. Vid kortare avstånd kan upp till 4 hemresor per månad medges. Om särskild ersättning utgår för att täcka resekostnader kan denna delvis bli beskattad, nämligen i den mån den överstiger vad som kan sägas belöpa på avdragsgilla hemresor. Den nuvarande ordningen i detta avseende bygger på regler i vår skattelagstiftning och på avgöranden av skattedomstolarna. Det är inte möjligt för mig att ge riksskatteverket sådana anvisningar att vissa bidrag inte skall beskattas. Jag är medveten om att dagens regler inte alltid ger tillfredsställande resultat. Emellertid ser traktamentsbeskattningssakkunniga över dessa frågor. Utredningens arbete bör enligt min mening avvaktas innan man tar ställning till vilka ändringar av reglerna som bör göras.

Herr talman! I fjol blev det stor uppmärksamhet kring frågan om beskattningen av de hemresor som AMS beviljade ungdomar under 20 år, som av arbetsmarknadsskäl tvingades ta jobb på annan ort. Den frågan löstes så att utöver resan får dessa ungdomar ett skattetäckningsbidrag, som avses täcka skatten på reseersättningarna. Situationen för den i min fråga aktuella gruppen, gifta och sammanboende arbetstagare, är likartad. Även dessa har tvingats flytta av arbetsmarknadsskäl och beviljas då två hemresor per månad av AMS. Den som måste flytta längre än 100 mil, för dem som bor i de fyra nordligaste länen, eller 50 mil, för dem som bor i landet i övrigt, kan enligt riksskatteverkets anvisningar inte få avdrag för mer än en hemresa per månad och kommer därför i många fall att drabbas av beskattning på reseersättning för en resa per månad. För den som t.ex. flyttar från Norrbotten till Mellansverige och beviljas hemresor per flyg kan det bli fråga om avsevärda summor. Detta kommer också för de flesta olämpligt, mitt i en på många sätt svår situation i samband med familjens flyttning. Som läget nu är i landet har dessa resor ökat i omfattning, och av allt att döma är avsikten att rörligheten ytterligare skall stimuleras. För den som tvingas flytta av arbetsmarknadsskäl bör det vara ett rimligt krav, att det skapas bestämmelser som inte urholkar de bidrag som utgår. Att informera om vad som gäller på detta område är en svår uppgift för arbetsförmedlingarna, vilken kräver uppmärksamhet och i många fall orsakar ytterligare belastning i en pressad arbetssituation. I det svar som jag fått här i dag konstaterar statsrådet, att reglerna inte är tillfredsställande. Skulle då inte regeringen kunna pröva en konstruktion för den här gruppen likartad den som gäller för ungdomarna, dvs. ett skattetäckningsbidrag?
Herr talman! Den lösning som var aktuell förra året var ju en mycket speciell konstruktion. För att få till stånd bättre regler på det här området tillsatte vi en utredning, som nu är i fullt arbete. Jag vill på den ställda frågan svara, att jag tror att det är bättre att avvakta resultatet av det arbete som således redan pågår.

Herr talman! Jag känner till att detta arbete pågår. Det ingår i en stor utredning där övriga traktamentsoch reseersättningar behandlas. Men denna utredning förefaller ta mycket lång tid. Skulle man inte ändå när man nu beslutat om införande av skatteutjämningsbidrag till ungdomarna också kunna tillämpa en sådan lösning för den här aktuella gruppen, som är tämligen hårt drabbad?

Herr talman! Jag tvingas börja med att be kammarens ledamöter om ursäkt för min rösts tillstånd. Det är inte ett resultat av någon militär ordergivning — sådan ligger liksom inte för mig — utan snarare av någon rysk eller asiatisk snuva, lika illa vilket det än är. Försvarsutskottet åberopar i sitt betänkande nr 14 en mycket intressant bok, som har titeln Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik. Utskottet gör detta i samband med att den besvarar ett par socialdemokratiska motioner. Jag vill, liksom så många andra gjort, bekräfta, att detta är något av det intressantaste som har inträffat i svensk försvarsdebatt på många år. Jag hoppas nu bara att debatten inte kommer att föras tillbaka till den form av ställningskrig från låsta positioner i olika skyttegravar som vi har bevittnat under många års försvarsdebatt. Ibland undrar man faktiskt om inte de vanliga försvarsdebattörerna här hemma, såväl militärer som politiker, systematiskt har tränats att tänka fel. Det må sedan gälla krigsrisker, hot mot Sverige eller hur vi kan försvara oss och vad vi kan försvara. Det befriande med denna bok är att de flesta av författarna odoktrinärt diskuterar framtida svensk säkerhetspolitik mot bakgrund av världsutvecklingen och logisk analys av olika eventuellt tänkbara hot mot Sverige. Och då hamnar de — Alva Myrdal, Nordal Åkerman, Gunnar Heckscher, Johan Tunberger, Håkan Wiberg och Peter Wallensten, ja, t.o.m. Sven O. Andersson — från delvis skilda utgångslägen, på uppfattningen att den svenska försvarsmakten nu vandrar på vägen mot det uppgiftslösa försvaret. Ja, Johan Thunberger, Svenska Dagbladets försvarsskribent, har t.o.m. rubricerat ett avsnitt i sin uppsats Det upgiftslösa försvaret. Vad författarna lyckats med är att riva bort några besvärande skygglappar som länge har förhindrat en vettig försvarsdebatt. Den första gäller krigsrisker i Europa. Riskerna för krig i Europa är små och i avtagande, säger Håkan Wiberg efter en grundlig genomgång. Detsamma anser Peter Wallensten: Krig är mycket osannolikt inom överblickbar framtid. Gunnar Heckscher menaratt så länge maktbalans och stabilitet i huvudsak består, talar allting för att det inte blir någon storkonflikt i Europa. Alva Myrdal bedömer risken för ett storkrig i Europa — det enda krigsfall vi behöver räkna med som en militär fara för Sverige — vara mindre sannolik. Den bräckliga grundval som svensk försvarsplanering utgår ifrån — ett begränsat krig mellan supermakterna i Europa, där en av dem väljer att med en mindre del av sina styrkor ockupera Sverige — smular Nordal Åkerman nu, liksom tidigare i sin doktorsavhandling, övertygande sönder. Den andra gäller hotet mot Sverige. Författarna har haft svårt att finna krigsfallet Sverige. De flesta anser att Sverige inte utgör något primärt eller ens sekundärt mål och att ett isolerat stormaktsanfall på Sverige är osannolikt. Ingenstädes föreligger planer på att angripa oss, ingen önskan att erövra eller behärska vårt land, säger Alva Myrdal. Nordal Åkerman sammanfattar: ”Det svenska försvaret är en godtycklighet. Det bygger på ett krigsfall som inte övertygande kan redovisas. Det ligger på en nivå som inte rationellt kan motiveras. Det saknar samband med en lång rad andra utvecklingslinjer i samhället. Förklaringen är att tradition snarare än eftertanke, reflexartade reaktioner snarare än kunskaper fått styra handlandet.” De som bestämmer svensk försvarspolitik i dag är politiker, militärer och opinionsbildare i den övre medelåldern med erfarenheter som präglas av en helt annan tid än vår, säger Nordal Åkerman. Emotionellt står de ännu vid en brink någonstans i Sverige och väntar på tysken. Nordal Åkermans slutsats är: ”Sverige har omsider skaffat sig ett försvar som skulle gjort landet till en stormakt i gårdagens krig.” Den tredje gäller ifrågasättandet av storinvasionen, där f. ö. t.o.m. landets största tidning, Dagens Nyheter, nu sällar sig till kritikerna. Alva Myrdal påpekar att diskussionen hittills koncentrerats på olika angrepp, men själv anser hon att de hot som kan utövas mot oss främst tar formen av utpressning. Hon påpekar helt riktigt att den hotelse som underbygger kraven inte bestäms av oss, men som det minst troliga anser hon storinvasionen vara. En fiende väljer inte storinvasionen — ”en fullständigt föråldrad schematisk modell från första och andra världskriget” — som Alva Myrdal i tidigare inlägg har framhållit. Snarare ser hon — bl.a. med tanke på den vapentekniska utvecklingen och överlägsenheten — hot om en koncentrerad insats av obemannade misiler. Jag tänker inte upplysa kammarens ledamöter om vilka slutsatser och vilka förslag till försvar som de olika författarna kommer fram till. Jag riktar i stället uppmaningen till kammarens ledamöter: Läs denna mycket intressanta bok! Den visar på ett fritänkande och den bekräftar också egentligen kravet i en av våra motioner, nämligen att tänkare utanför försvarsetablissemanget behövs. De tillför något nytt, fritt men logiskt tänkande. Må sedan försvarskommitténs ledamöter ta intryck av vad som har framkommit i boken Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik! Tyvärr är utskottet inte lika öppet som debattörerna i den här boken. Utskottet hänvisar något snörpet till att liknande förslag tidigare har avvisats av riksdagen. Nåja, förslag blir i och för sig inte sämre av att upprepas. Det händer ju faktiskt t.o.m. att de så småningom får en majoritet av riksdagen bakom sig. Men nog borde man kunna räkna med att utskottet läser hela motiveringen i motionerna, som i det här fallet inte är upprepanden. Och det är faktiskt inte heller yrkandena.

Vi säger också att det måste vara en uppgift för försvarskommittén att redovisa olika tänkbara uppgifter för svenskt försvar och kostnaderna för skilda försvarsalternativ samt att då också kunna redovisa konsekvenserna av olika grader av minskning av den svenska militärbudgeten. Jag kan med ganska god erfarenhet säga att det är nödvändigt att ställa de här kraven. Erfarenheten från förra försvarsutredningen visar nämligen —-om man vill ha en meningsfull offentlig debatt kring försvarsoch säkerhetspolitiken — att man inte bara skall ge människorna-politikerna möjlighet att ta ställning till framskrivningar av rådande försvarsutformning, utan att de också måste få möjlighet att väga mellan de olika instrumenten. Hittills har resultatet alltid varit framskrivningar av rådande försvarsutformning. Vi finner naturligtvis att utskottet, på s. 2 i betänkandet, har varit litet positiv till motionen, men riktigt vad utskottet menar är ganska svårt att förstå. Där sägs nämligen: ”Enligt utskottets mening medger direktiven” — till försvarskommittén — ”att man överväger även okonventionella sätt att lösa totalförsvarets olika uppgifter”. Innebär den här skrivningen att utskottet menar att försvarskommittén skall kunna lägga fram olika förslag till minskningar? Innebär det att försvarskommittén skall kunna ge ifrån sig olika förslag på olika uppgifter för försvaret till olika kostnader, dvs. olika modeller för det svenska försvaret på olika nivåer? Eller vad menas egentligen med det okonventionella sättet att lösa totalförsvarets uppgifter? I motionen 2110—den är helt nyskriven, även om ett av kraven är lik värdigt med tidigare — har vi försökt att visa på hur en öppnare försvarsdebatt kan stimuleras, och måste kunna stimuleras, på flera olika sätt. Motivet för den motionen har varit att ge den breda opinionen bland allmänheten utanför parlamentet som önskar en nedrustning en fair chans att få material i sin hand. Som det nu är satsas samhällets opinionsresurser synnerligen ensidigt. Jag vill bara ta några exempel, så att kammarens ledamöter skall få klart för sig vad jag menar när jag säger att vi satsar ensidigt på olika delar med de opinionsresurser som vi anslår. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen — världens äldsta fredsförening — firade för fem sex år sedan sitt 90-årsjubileum. Då utkom en jubileumsskrift, skriven av dess dåvarande ordförande Per Anders Fogelström. I den redogjorde han för hur samhället har satsat på opinionsarbetet för freden. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen har under 90 år av sin verksamhet fått lika mycket samhällsstöd som lottarörelsen — som ju bara är en del av de frivilliga försvarsorganisationerna — har fått på 14 dagar! Satsar man så ensidigt åt det ena hållet, ger man alltså stöd åt den opinion som man tycker skall ha samhällets stöd. Vi menar självfallet att också fredssidan, nedrustningsarbetet, måste ha ett ordentligt stöd från samhället. Ett annat exempel, som jag gärna vill peka på och som vi har tagit upp i motionen 2110, är satsningen på militär kontra icke-militär forskning. I dag satsar samhället uppemot 1 miljard kronor på försvarsforskning. På FOA, som alltså är Nordeuropas allra största forskningsanstalt, har vi ca 1 500 människor anställda. Vi anslår för fredsforskning i år ca 7 milj.kr. till SIPRI, som är ett internationellt fredsforskningsinstitut. För den universitetsstödda fredsforskningen — som vi över huvud taget inte styr några resurser till utan som det är upp till universiteten att stödja — har man sammanlagt haft 600 000 kr., dvs. det har räckt till tre fredsforskartjänster. Vad vi har velat peka på i motionen 2110 är att man måste använda flera olika former för att stimulera till en aktivare försvarsoch säkerhetspolitisk debatt.

Detta är en sammanhållen bild av hur man kan försöka förstärka den opinion i samhället som vi med rätta måste ge samhällets stöd i dess arbete för nedrustning och för att få en stor majoritet bakom ett konstruktivt nedrustningsarbete. Ett av kraven i motionen går ut på att en grupp sakkunniga utanför försvarsetablissemanget skall ingå i försvarskommitténs fortsatta arbete med i motionen skisserade arbetsuppgifter. Det är det som utskottet nu ganska kortfattat yrkat avslag på. Vi menar att även det här förslaget är ett av de viktiga instrumenten, och det har på sitt sätt redan bekräftats genom att den sittande försvarskommittén har gett uppdrag till elva olika författare att formulera sin syn på den svenska säkerhetspolitiken. Det är som sagt en oerhört stimulerande och intressant läsning. Boken bekräftar helt enkelt vad motionen kräver, nämligen att det behövs nytänkande, att det behövs människor utanför de fastlåsta positionerna som kan göra en kritisk gran§kning och ge förslag till annorlunda utformning av försvaret och som framför allt kan redovisa sina kritiska synpunkter för allmänheten, så att den har möjlighet att bilda sig en uppfattning utifrån en förutsättningslös diskussion om hur svensk säkerhetspolitik skall utformas i framtiden. Att återkomma med förslag som man tror på tycker jag är ganska klokt. Förståndet segrar ju faktiskt så småningom, även om det ibland kostar många hundratals miljoner innan vi kommer fram till vettiga beslut. Det visar exempelvis erfarenheten av flygplansaffären. Detta ger mig anledning att på nytt yrka bifall till motionerna 868 och 2110.

Herr talman! Det planeringsoch utredningsarbete som f. n. pågår om det svenska försvarets framtida utseende präglas av en annan öppenhet än vad som varit fallet under tidigare perioder. De försvarsutredningar som genomfördes då, särskilt under 1950-talet, var undandragna insyn, och någon debatt bland allmänheten förekom inte. Det var en medveten politik som gick ut på att — som det hette — hålla försvarsfrågan ovanför partierna och att hindra obekväm kritik. Svenska folket fick betala notan utan att tillfrågas om vad man ville ha. Det var under dessa år som militära och industriella intressen i skön förening drev fram den försvarsorganisation som vi har i dag och som nu alla inser inte längre är möjlig att upprätthålla. Det innebar att satsningen på Viggenprojektet kunde genomföras genom beslut i riksdagen utan att riksdagens ledamöter visste vad det innebar för den svenska ekonomin och vilka låsningar till en dyrbar försvarsapparat det betydde. Nu är vi tvungna att inleda avvecklingen av den. Det är inte gjort i en handvändning, och det kommer fortfarande att kosta en hel del pengar. Vi har således framför oss många dryga räkningar att betala, räkningar utställda av 1950 och 1960-talets försvarsutredningar. Ansvaret för den politiken måste delas lika mellan socialdemokrater och borgare. Det är värt att komma ihåg detta. Det gäller särskilt den socialdemokratiska ledningen, som nu talar vitt och brett om att den borgerliga miljardrullningen till försvaret måste stoppas. Om de tankarna hade kommit litet tidigare skulle vi ha haft ett bättre utgångsläge för organisationen av försvaret inför 1980 och 1990-talet. Nu har vi emellertid det utgångsläge vi har, och det gäller att göra det bästa möjliga. Jag noterade inledningsvis att öppenheten i försvarsdebatten är större i dagsläget än tidigare. Det är positivt och bör leda fram till bättre resultat, som tar större hänsyn till hela samhällets intressen och inte ensidigt gynnar militära och försvarsindustriella intressen. De uppsatser om svensk säkerhetspolitik som den sittande försvarskommittén beställt och som speglar olika uppfattningar är ett steg i rätt riktning och bör leda till en avsevärt bättre debatt än tidigare. Flera av dessa inlägg betonar vikten av att sätta in försvarspolitiken i hela samhällsmönstret och inte, som hittills, se den som en huvudsakligen militär fråga. Det är också vpk:s uppfattning att mycket större hänsyn måste tas till hur vårt samhälle utvecklas, vilka effekter detta får för våra försvarsansträngningar när det gäller fördelning av resurser inom totalförsvaret. Det som då i första hand kommer i blickpunkten är den katastrofala ökningen av samhällets sårbarhet som de senaste decenniernas utveckling medfört. Det är en sårbarhet som kommer till synes redan i djupaste fredstid — i vinter manifesterad av kommunikationssvårigheter och stora elavbrott. Redan så vardagliga bekymmer borde ge oss en tankeställare. Vad händer i en avspärrningssituation? Vad händer om vi råkar ut för det värsta, öppet krig? De som talar om att den svenska försvarskraften minskar och att vår trovärdighet inför omvärlden blir mindre om militärutgifterna bantas borde litet mer allvarligt överväga hur det svenska samhället skall fungera i sådana situationer. Aldrig så många flygplan av det ena eller det andra slaget eller något hundratal stridsvagnar mer eller mindre spelar någon större roll, om samhället i övrigt inte fungerar. Det är där försvarsdebatten måste börja. Vi har inte råd eller tid att längre tala försvarspolitik som om ingenting hade förändrats under de senaste decennierna. Till detta måste läggas den internationella vapenutvecklingen och rustningen. Även om vi inte tänker oss det värsta, ett kärnvapenkrig, så är perspektivet ändock tillräckligt skrämmande. Vi måste alltså tänka om i försvarsfrågan. Den dyrbara militärapparat vi har måste skäras ned och en översyn av hur samhället skall fungera i krisoch krigssituationer påbörjas. Det är den absolut viktigaste frågan för den sittande försvarskommittén, inte hur många flygplan och brigader som eventuellt kan tänkas få plats inom den uppdragna försvarsramen. Det är därför vpk kräver tilläggsdirektiv med den innebörden till kommittén. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 595, yrkandet

Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna har i sin militärpolitiska motion, som ju inte i sin helhet skall behandlas vid det här tillfället, föreslagit en sänkning av militärkostnaderna med 50 ». Vi anser att vårt förslag är det mest realistiska och att man inom den sittande försvarsutredningen bör behandla förslaget om en sådan nedskärning, som skulle innebära att de svenska försvarskostnaderna nedbringades till en någorlunda rimlig nivå. Vi ställer i vår motion paroller om en bred motståndsrörelse mot det militära slöseriet. I en tid då det årliga budgetunderskottet ligger i 40 miljardersklassen och då man i skilda sammanhang talar om återhållsamhet med statens utgifter kan det inte vara riktigt att bara gå på i ullstrumporna som man gjort hittills när det gäller utgifterna för den militära apparaten. Vi kommunister vill inte avskaffa försvaret, men vi vill göra det billigare och vi vill anpassa det till vårt lands neutrala roll. Arbetarpartiet kommunisterna har i motionen 694 utformat sitt försvarsalternativ. Där framhåller vi att den främsta garanten för vårt lands säkerhet är att vi slår vakt om vår neutralitet och att vi för en aktiv fredspolitik. Vi säger i vår motion att vi vill ha andra principer än de nu gällande för försvarets uppläggning. Vad menar vi med det? Vi menar att den nuvarande militärapparaten trots att den är orimligt dyr inte ger vårt land ett effektivt skydd. Det är en illusion att tro att vårt land skulle kunna bjuda en stormakt spetsen och krossa försök till invasion om vi möter fienden på samma villkor och med i princip samma struktur på militärapparaten som den anfallande fienden har. Däremot har vi i historien mycket näraliggande exempel på att även en stark fiende kan tillbakavisas genom ett försvar uppbyggt i enlighet med andra principer. Genom att man lyckas ingjuta totalmobiliseringens anda hos folket och genom att gerillakrigets lärdomar utvecklas är det möjligt att tvinga en mycket välutrustad angripare till reträtt. Vi skall vara på det klara med — och det är inte uttryck för någon defaitism utan för realism — att små staters försök att hänga med i den militära världskarusellen och att mäta sig med stormakterna när det gäller krigspotential är fåfänga; det är uttryck för en föråldrad doktrin. Det kommer att bli flera tillfällen att i denna kammare diskutera den fortsatta militärpolitiken. Jag skall därför inte nu vidareutveckla våra tankegångar. Vi vill att den sittande försvarsutredningen skall beakta de synpunkter som har framförts i vår motion, nr 694. Detta kan givetvis också tillgodoses om riksdagen uttalar sig för ett delyrkande i motionen 595 om att försvarskommittén skall få tilläggsdirektiv om svensk nedrustning och omrustning. För att bespara riksdagen ytterligare en omröstning kommer vi att stödja detta förslag. Utskottet försöker komma ifrån saken genom att hänvisa till att den sittande försvarskommittén givetvis kommer att överväga olika handlingslinjer för utvecklingen av det svenska försvaret och även kan överväga okonventionella sätt att lösa försvarets uppgifter. Jag har tyvärr inga illusioner härom. Försvarsutredningen har hittills varit så insyltad med den militära kamarillan, så miljöskadad av den unkna doften av svensk militarism med anor från fornstora da'r att det knappast kan finnas plats för något nytänkande med den nuvarande sammansättningen av försvarsutredningen.

Herr talman! Jag har ingenting emot att Maj Britt Theorin gör reklam för boken med elva författares syn på svensk säkerhetspolitik. Men det vi skall diskutera här är, som talmannen sade, motionsyrkanden om uppdrag till 1978 års försvarskommitté och om kommitténs sammansättning. Det är intressant att här åhöra tre talare som är kritiska mot svenskt försvar. Bertil Måbrink från vpk var faktiskt mera positiv än Maj Britt Theorin till den nuvarande försvarskommitténs direktiv och sätt att arbeta. Bertil Måbrink försökte vara konstruktiv och framföra vpk:s synpunkter på svenskt försvar. Rolf Hagel höll ett mer traditionellt kommunistiskt anförande om sin syn på svenskt försvar. Det är ingen nyhet att apk och vpk vill ha andra principer för vårt försvars uppbyggnad. I det betänkande, nr 14, som vi nu behandlar tar försvarsutskottet upp sex motionsyrkanden från fyra olika motioner. En motion är väckt av apk och en av vpk, medan två motioner har Maj Britt Theorin som första namn. Yrkandena går ut på att man vill påverka inriktningen av 1978 års försvarskommittés sätt att arbeta. Dessa motionsyrkanden innebär i sak ett upprepande av yrkanden som riksdagen har behandlat och avslagit tidigare så sent som förra våren. 1978 års försvarskommitté har i vår arbetat under ett år och kommer, som vi hoppas, i maj att avlämna sitt första delbetänkande. Det skall gälla grundläggande frågor om säkerhetspolitiken. Eftersom dessa motionsyrkanden berör just denna grundläggande del av kommitténs arbete, har vi i utskottet brutit ut dessa frågeställningar och tagit upp dem i ett särskilt betänkande, som kan behandlas redan nu i kammaren. De motioner som Maj Britt Theorin står bakom avser framför allt hur försvarskommittén skall arbeta. Där talas om avvägningar mellan olika alternativ och att fler än kommitténs nuvarande 13 ledamöter — 10 är ledamöter av denna riksdag, representerande de fyra stora partierna, och 6 av kommitténs ledamöter är partivänner till Maj Britt Theorin — skall delta i kommitténs arbete. Försvarsutskottet har förklarat att det anser att försvarskommitténs direktiv, sammansättning och arbetssätt talar för att kommittén har fullgoda möjligheter att behandla olika vägar att nå det grundläggande målet: fortsatt fred med bibehållen frihet. En annan sak är att Maj Britt Theorin, Bertil Måbrink och Rolf Hagel tycks hysa farhågor för att även denna försvarskommitté kommer att skriva ett betänkande med ett annat innehåll än de önskar. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att försvarsutskottets värderade ordförande tydligen läser på vilka som är motionärer lika dåligt som han läser på innehållet i motionerna. Vad som tas upp i motionerna borde, hoppas jag, samtliga ledamöter av försvarsutskottet ha läst och läst på. Vad vi har tagit upp, framför allt i motionen 2110, är en helhetssyn på hur man skall kunna ge möjligheter åt en opinion, som önskar en annan inriktning, en nedrustning och ett konstruktivt fredsarbete samt en förstärkning av den delen av samhällsinsatserna, att på olika sätt nå fram till detta mål. Om inte detta betraktas såsom konstruktivt av Per Petersson ,vet jag inte vad som egentligen skall vara konstruktivt. Här i riksdagen har vi enskilda riksdagsledamöter möjligheter att framföra förslag inom den allmänna motionstiden. Jag hoppas att alla gör det med ambitionen att framföra konstruktiva förslag för det fortsatta arbetet. Vår möjlighet att söka påverka försvarets utformning är bl.a. att framlägga förslag om hur vi anser att den sittande försvarskommittén måste vidga begreppen och arbetsuppgifterna. Det skulle vara en fördel för den sittande försvarskommittén, svensk riksdag och svensk allmänhet, om nya tankar kunde föras in i det utredningsarbetet. Jag sade tidigare och jag hävdar fortfarande att jag talar med erfarenhet av flera års arbete i en försvarsutredning. Jag vet hur hårt det arbetet är och hur svårt det är att komma ifrån låsta positioner, fast i skyttegravarna som man oftast är. Det är snarare fråga om att diskutera utifrån nu rådande försvarsutformning och nu rådande budget än att diskutera förutsättningslöst utifrån de hot som kan finnas — krigsrisken i Europa och hoten mot Sverige - och på vilka sätt vi kan värna oss emot dem. Jag menar att den bok som själva försvarsutskottet har åberopat som ett svar på våra motioner — och som jag funnit anledning att bara till en liten del kommentera — alldeles uppenbart visar just hur nödvändigt det är att nytt tänkande kommer in. Det är inte vilka personer som helst som har fått i uppdrag av försvarskommittén att ge sin syn på säkerhetspolitiken. Det är etablerade försvarsdebattörer i olika tidningar på högerkanten. Det är förre högerledaren Gunnar Heckscher. Det är en av världens främsta säkerhetspolitiska bedömare, Alva Myrdal. Det är den ende som såvitt jag vet doktorerat på frågan om säkerhetspolitiken, Nordal Åkerman. Det är fredsforskarna Peter Wallensteen och Håkan Wiberg, m.fl. Det är alltså sakkunniga människor, precis som vi har begärt i motionen, som utifrån en klok analys kan presentera ett förslag till en annorlunda inriktning av den svenska säkerhetspolitiken. Och de är ganska kritiska och ganska överens om att det svenska försvaret, som jag sade tidigare, är på väg att bli det uppgiftslösa försvaret. T. o. m. den moderate skribenten Tunberger säger detta. De visar på hur situationen i världen sedan andra världskriget har förändrats så totalt med vapenutvecklingen att vi måste dra slutsatser av det också här hemma i Sverige. Författarna visar i en kritisk och klok ton hur vanvettigt det är att planera för ett kommande krig efter första och andra världskrigets modeller, vilket slöseri det i verkligheten innebär och vilka låsningar beslutsfattare — politiker, militärer och andra — har fått vid den rådande försvarsutformningen. Boken Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik är något av det bästa som har presenterats under många år i svensk försvarsdebatt, och jag hoppas verkligen att försvarskommittén kommer att tillgodogöra sig den kunskap som författarna har presenterat. I så fall, Per Petersson, kommer ganska många att vara överens om de slutsatser som majoriteten av författarna kommer fram till, nämligen att en omstrukturering av svenskt försvar är absolut nödvändig, en omstrukturering som leder till en anpassning till världssituationen som den är i dag. Jag tycker alltså att det är positivt med den pågående debatten och med den här boken. Boken bevisar precis det som vi försökt i några år att tala om för kammaren: Det måste komma in nya tänkare, nya människor som kan ge stöd åt allmänheten i dess opinionsarbete för en annan försvarsutformning. Det är precis det som också finns i våra motioner. Vi vidhåller alltså kravet: Det är viktigt att man får en annan struktur på försvarskommitténs arbete. Det är vår uppgift som enskilda ledamöter att lägga fram förslag som vi tror på, och det kommer vi att fortsätta att göra även om Per Petersson kallar våra förslag icke konstruktiva. Och som sagt: Det är alltså inte apk, vpk och Maj Britt Theorin som står bakom motionerna. Det är faktiskt några fler, vilket man finner om man kostar på sig att läsa igenom vad som står där. Vi har stora uppgifter framför oss när vi skall diskutera den framtida utformningen av svensk försvarspoliltik. Jag vill än en gång upprepa: Låt oss inte på nytt föras tillbaka till den form av ställningskrig med låsta positioner som vi har fått bevittna under så många år i svensk försvarsdebatt. Äntligen har det öppnat sig en möjlighet till en vettig försvarsdebatt i det svenska samhället. Låt oss ta vara på den, och låt oss vara konstruktiva också här i Sveriges riksdag!
Herr talman! Per Petersson säger att det var inga nyheter som jag serverade. I det avseendet kan jag väl säga att jag förväntar mig heller inga nyheter från herr Peterssons sida. Herr Peterssons ståndpunkt är naturligtvis att vi skall ha kvar en mindre kopia av ett stormaktsförsvar, medan jag har en annan uppfattning om försvarets uppbyggnad. Det var inte min avsikt att vi i dag skulle ha en försvarsdebatt, för den kommer i ett annat sammanhang, men när herr Petersson säger att jag inte serverar någon nyhet, kan jag inte avstå från att säga att i det avseendet är vi alltså lika, herr Petersson och jag. Vi står fast vid våra gamla ståndpunkter. Det är bara det att innehållet skiljer sig så otroligt mycket mellan herr Peterssons ståndpunkt och min. Sedan skulle jag nog vilja fråga, när herr Petersson påpekar att jag inte kommer med några nyheter: Menar herr Petersson därmed att jag inte skulle vara modern eller med min tid? Tänk då på att herr Petersson själv är ohjälpligt fången i en gammalmodig uppfattning. Herr Petersson sitter så fast i den gamla rysskräcken att han t.o.m. uppfattar ett företag som skall sälja sovjetiska bilar som en säkerhetsrisk för vårt land. Den som är så fast i en gammal inställning bör tala tyst om önskvärdheten av att någon annan förnyar sig.

Herr talman! Trots att jag begränsat mig till vpk-motionens yrkande innebär detta inte att jag ej skulle vara överens med exempelvis Maj Britt Theorin. Tvärtom vill jag instämma i vad hon framförde om det svenska försvaret. Jag tycker nog att hon var mycket konkret. Jag är alltså helt överens med henne och kommer att rösta för de två motionerna. Per Petersson försökte säga att det är några enskilda socialdemokrater och så vpk som har dessa krav. Han skulle då syfta på att det gäller en liten minoritet i riksdagen. Då vill jag säga att vi representerar en icke obetydlig opinion utanför detta hus, till skillnad från Per Petersson och övriga som fortfarande är fast i det gamla synsättet på försvaret. Den opinion vi representerar växer för varje dag. Vi vet att det har utvecklat sig en intensiv debatt när det gäller försvarsfrågan, och jag känner mig mycket nöjd. Det är en sak att vi är en minoritet här, men jag tror inte vi är det utanför detta hus.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att Rolf Hagel och jag någonsin kommer att ha samma försvarspolitiska syn. Bertil Måbrink tycks vara glad över att han har samma synsätt som Maj Britt Theorin och väl också Rolf Hagel när det gäller svensk försvarspolitik. Jag är inte övertygad om att alla i kammaren är lika glada över den samstämmigheten. För Maj Britt Theorin vill jag påpeka att jag mycket väl vet att hon har två medmotionärer, Lena Öhrsvik och Oskar Lindkvist. Försvarskommittén har naturligtvis till sitt förfogande utöver boken Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik oändligt mycket annat material.

Herr talman! Jag tror jag kan instämma med Per Petersson återigen. Jag kommer i varje fall inte att närma mig Per Peterssons sätt att betrakta frågan hur detta land skall skydda sin säkerhet. Jag hyser inte heller några förhoppningar om att Per Petersson skall lyckas slita sig från sitt något föråldrade synsätt.
Herr talman! Får jag bara påminna Per Petersson om att jag har frågat vad utskottet egentligen menar när man talar om att direktiven också ger möjligheter att överväga ”okonventionella sätt” att lösa totalförsvarets olika uppgifter. Såvitt jag förstår är dessa ”okonventionella sätt ” knappast gångbara hos moderaterna och kommer inte att föras fram av deras representanter i kommittén. En av författarna i den här omtalade boken säger om det svenska försvaret — och jag vill gärna upprepa det: ”Det svenska försvaret är en godtycklighet. Det bygger på ett krigsfall som inte övertygande kan redovisas. Det ligger på en nivå som inte rationellt kan motiveras. Det saknar samband med en lång rad andra utvecklingslinjer i samhället. Förklaringen är att tradition snarare än eftertanke, reflexartade reaktioner snarare än kunskaper fått styra handlandet.” Och så säger han — och jag tycker att Per Petersson på ett utmärkt sätt har bekräftat det: ”De som bestämmer svensk försvarspolitik i dag är politiker, militärer och opinionsbildare i den övre medelåldern med erfarenheter som präglats av en helt annan tid än vår. Emotionellt står de ännu vid en brink någonstans i Sverige och väntar på tysken.” Jag tycker, Per Petersson, att det är ledsamt att gång efter gång, när vi diskuterar konstruktiva förslag för en vidare försvarsdebatt i det här landet, få höra det här förenklade argumentet att Maj Britt Theorin är ensam om sin ståndpunkt. Jag har sagt förut till Per Petersson: Var inte så säker! Det kanske blir en majoritet för mina synpunkter. Jag har också kunnat konstatera att det i en stor och ganska viktig fråga har blivit en majoritet. Sveriges riksdag kommer med stor säkerhet att avvisa de planer som den tidigare moderate försvarsministern så ihärdigt slogs för i sin position, nämligen planerna på ytterligare avancerade stridsflygplan. Jag störs inte av att från början vara ensam eller bara ha några få med mig. Jag tror på det jag föreslår och har goda förhoppningar om att så småningom få en majoritet av riksdagen bakom mig.
Herr talman! Jag vill för kammaren och Maj Britt Theorin påpeka att det är ett enhälligt försvarsutskott — och moderaterna har icke majoritet i utskottet — som yrkat avslag på Maj Britt Theorins m.fl. motion.
Herr talman! Även detta argument känner jag igen från tidigare debatter. Men också enhälliga försvarsutskott kan ändra uppfattning, och min förhoppning är att man kommer att göra det även i det här fallet, framför allt när vi kommer till sakfrågan om en förändrad inriktning av det svenska försvaret. Jag är övertygad om att vi då knappast kommer att ha ett enhälligt försvarsutskott, som står kvar tillsammans med Per Petersson vid ”en brink någonstans i Sverige och väntar på tysken”.

Herr talman! I detta betänkande av socialförsäkringsutskottet behandlar vi förslag i propositionen 1978/79:75 om vissa pensionsfrågor. Åtgärderna som föreslås i propositionen och i betänkandet bygger på förslag från pensionskommittén. Enligt förslagen öppnas nu möjligheter för dem som uppbär förtidspension att tjäna in pensionspoäng för ATP på förvärvsinkomster vid sidan av pensionen. Beräkningen av förtidspension med antagandepoäng mildras. Rätten till barnpension för förfluten tid utsträcks till två år mot nuvarande tre månader. Det innebär att barnpension kan utbetalas retroaktivt för två år bakåt i tiden från den månad då ansökan om barnpension ingavs till försäkringskassan. Vidare behandlas förslag om ändrade regler för utlandssvenskars och invandrares rätt till pension. Utländska medborgare som är bosatta i Sverige tillförsäkras likställdhet med svenska medborgare i fråga om rätt till folkpensionsförmåner under förutsättning att de varit bosatta en viss tid här i riket. Detta, herr talman, är huvuddragen i det betänkande vi nu behandlar. Pensionskommittén har i sin utredning föreslagit ytterligare en rad väsentliga förbättringar i pensionssystemet, som nu inte kommer upp till förslag. Vi hyser i och för sig förståelse för att utformningen av förslag på grundval av ett så omfattande betänkande som det pensionskommittén lagt fram inte kan ske i ett sammanhang. Vi delar utskottsmajoritetens uppfattning om genomförandet av förslagen utom på tre punkter, där vi förordar en annan lösning än den propositionen och utskottsmajoriteten föreslår. I motionen 1222 har vi socialdemokrater i socialförsäkringsutskottet föreslagit vissa ändringar, och dessa har vi sedan följt upp i reservationerna. Enligt förslaget i propositionen skall folkpension kunna utgå vid bosättning utomlands i förhållande till den försäkrades poängår inom ATP och — före år 1960 — år av utfört förvärvsarbete i Sverige. Förslaget följer principerna i Österrikekonventionen och innebär att svensk medborgare vid bosättning utomlands får folkpension med tilläggsförmåner i förhållande till intjänad rätt inom ATP, dvs. oavkortad folkpension om antalet poängår är 30 och i annat fall en proportionellt avkortad folkpension. Det är denna lösning som en enhällig pensionskommitté kom fram till och har förordat. Men i proposi tionen föreslås vidare att år då en förvärvsarbetande genom undantagande eller genom underlåten avgiftsbetalning har stått utanför ATP skall likställas med poängår vid bedömningen av rätt till folkpension. Vi motionärer anser att det är helt felaktigt att på detta sätt för en grupp människor upphäva särbehandlingen av dem som har ett undantagande från ATP. Vi har, herr talman, utvecklat detta vidare i reservationen 1, som jag härmed ber att få yrka bifall till. I reservationen 2 tar vi upp frågan om standardsäkringen av arbetsskadelivräntorna. Yrkesskadeförsäkringskommittén anförde i sitt huvudbetänkande att det var angeläget att arbetsskadelivräntorna anpassas efter den allmänna standardhöjning som sker i samhället för att inte skillnaden mellan utgående försäkringsbelopp och den lön försäkringstagaren skulle kunnat ha om inte skadan inträffat skall bli alltför stor. Redan under 1978 var avsikten att en proposition beträffande avgifterna skulle föreläggas riksdagen i syfte att åstadkomma en anpassning av försäkringsbeloppen till dagsläget. Departementschefen säger nu att en proposition som reglerar denna fråga skall komma till våren. Vi hävdar emellertid att frågan om standardsäkring av arbetsskadelivräntorna måste lösas nu och utan dröjsmål. Samma yrkande har också framställts i två centerpartimotioner, men centerpartisterna i utskottet har inte följt upp frågan i någon reservation. Jag ber att med detta, herr talman, få yrka bifall till reservationen 2 till utskottets betänkande. I reservationen 3 begär vi förslag från regeringen om slopande av reglerna om undantagande inom ATP-systemet. Vi gör detta mot bakgrunden av att pensionskommittén med beaktande av undantagandets inverkan på pensionstillskotten och sambandet med arbetsskadeförsäkringen enhälligt föreslagit att undantagandeinstitutet skall slopas. I dag är det endast ungefär 30 000 personer under 65 år som omfattas av gällande undantagande. Vi kan också konstatera att det varje år blir allt färre som anmäler sitt undantagande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Vi har från centerns sida vid många tillfällen ställt krav på förbättringar av ATP-systemet och pensionssystemet i övrigt. Vi har varit kritiska mot att det oftast är de sämst ställda grupperna i samhället som har drabbats av bristerna i vårt trygghetssystem. Därför är det bra att det utskottsbetänkande som vi nu behandlar tar ett steg i rätt riktning inom vissa väsentliga områden. Man får bara inte tro att ATP-systemet nu blir idealiskt i och med att riksdagen fattar det här beslutet. Det är mycket som återstår att göra på detta område. Vi har från centerns sida i en motion till årets riksdag pekat på nödvändigheten av en reformering av ATP-systemet för att ge större trygghet åt låginkomsttagarna och uppnå en utjämning till förmån för de sämre lottade i samhället. Det är enligt vår mening ett allvarligt problem ur solidaritetssynpunkt att pensionssystemet konserverar den relativt orättvisa inkomst strukturen i samhället. Det är från rättvisesynpunkt helt otillfredsställande att människor som levt med låga inkomster under sin aktiva tid dessutom skall missgynnas av det sociala trygghetssystem som är uppbyggt av samhället. Samma uppfattning ger LO uttryck för i sitt remissyttrande över pensionskommitténs betänkande. Vi får emellertid tillfälle att mera ingående debattera dessa frågor vid ett senare tillfälle, och jag vill nu endast kortfattat peka på några väsentliga förbättringar av pensionssystemet som kan uppnås, om riksdagen beslutar i enlighet med socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15. För det första får, såsom också Helge Karlsson framhöll, den som gjort ett visst förtida uttag av ålderspension nu möjligheter att tjäna in pensionspoäng på förvärvsinkomster vid sidan av pensionen. Det är ofta sämre lottade människor som i hårda och svåra arbetsmiljöer tvingas in i ett förhållande med förtidspension, och de får nu bättre villkor. För det andra förlängs den retroaktiva tiden tör barnpension från tre månader till två år. Därmed minskar riskerna för att människor skall råka ut för risken att gå miste om rättigheter som de egentligen är berättigade till. Det är kanske inte för mycket sagt att denna förändring bör förhindra att vissa människor skall känna sig drabbade av ett byråkratiskt krångel på detta område. För det tredje innebär betänkandet vissa förbättringar på pensionsområdet för invandrarna. För det fjärde har vi i utskottet redovisat en positiv attityd till flera motioner som tagit upp problem som berör de områden som propositionen omfattar. I en centermotion har Ulla Ekelund pekat på att de nuvarande bestämmelserna för barnpension kan få olyckliga effekter i vissa adoptionsfall så till vida att ingen barnpension utgår. Att lagstiftningen skulle få sådana konsekvenser kan knappast ha varit avsikten när lagen om barnpension skrevs. Liknande problem har tagits upp i en motion av Anita Gradin m.fl. Utskottet anser att det är angeläget att de problem som de båda motionerna tar upp beaktas i samband med att pensionskommittén behandlar frågan om efterlevandepensioneringens framtida utformning. Det bör såvitt jag kan förstå finnas goda utsikter för att motionärernas krav skall bli tillgodosedda. I en centermotion av Britta Hammarbacken m.fl. och i en annan av Margit Odelsparr och Martin Olsson behandlas problemet med de alltför låga livräntorna när det gäller äldre skadefall resp. livräntebeloppen enligt militärersättningslagen. Som framgår av betänkandet anser utskottet att det är mycket angeläget att dessa frågor så snart som möjligt tas upp till behandling i regeringskansliet, så att en slutlig lösning av frågorna kan åstadkommas. Herr talman! Det skulle i och för sig kunna finnas anledning att mera ingående debattera problemen och frågeställningarna i fråga om undantagsbestämmelserna inom ATP-systemet, men med hänsyn till att frågan vid ett senare tillfälle kommer att tas upp till behandling i riksdagen tänker jag inte nu aktualisera en sådan debatt. Dessutom avser Britta Bergström att i sitt anförande ytterligare kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet, och jag ber därför att till slut få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 15.

Herr talman! Av de frågor som behandlats av pensionskommittén i betänkandet SOU 1977:46 har i föreliggande proposition behandlats sådana som av regeringen ansetts vara speciellt angelägna. Jag vill gärna erkänna att propositionen till stora delar har förberetts inom den föregående trepartiregeringen. Departementschefen säger i propositionen att han avser att återkomma till övriga frågor som pensionskommittén lagt fram, när beredningen i departementet avslutats. De båda föregående talarna har redogjort för propositionens innehåll i huvuddrag, och jag skall därför nöja mig med att kommentera ett par av frågorna. Som framgår av vad som anförts tidigare finns det två mycket egendomliga regler inom det nuvarande ATP-systemet. Den ena regeln innebär att person som har partiell förtidspension och ett deltidsarbete vid sidan av detta inte kan tjäna in ATP-poäng på detta deltidsarbete. Den andra egendomliga regeln innebär att person som tar pension under viss del av ett år inte kan tjäna in ATP-poäng på det arbete som utförts under övrig del av året. Det är emellertid framför allt den förstnämnda regeln som upplevs som mycket orättvis. Många vet inte ens om att de inte kan få ATP-poäng på det deltidsarbete som de har vid sidan av förtidspensionen. För dem kan det blien chock, när de övergår till hel pension och får beskedet att de arbetat i kanske åtskilliga år utan att detta har berättigat dem till ATP-poäng. Det har kommit åtskilliga brev och telefonsamtal från människor som är mycket besvikna och bekymrade, eftersom det har visat sig att de inte har den ekonomiska trygghet som de trodde fanns. Folkpartiet har under många år arbetat på att få de här reglerna ändrade, och folkpartister har år efter år motionerat härom i riksdagen. Motionerna har emellertid mötts av oförstående från socialdemokraterna som gång på gång har avslagit dem. Först 1976 då socialdemokraterna kom i oppositionsställning började de intressera sig och tog upp frågan i en partimotion. Men då behandlade faktiskt pensionskommittén redan spörsmålet och skulle lägga fram ett förslag. Det är därför särskilt tillfredsställande att folkpartiregeringen nu rättar till de här orättvisorna. Som framgår av utskottsbetänkandet och av vad som sagts här tidigare har ett enhälligt utskott i princip tillstyrkt propositionen, och detta gäller både det här förslaget och de övriga förslagen i propositionen. Trots att utskottet är enhälligt när det gäller principfrågorna, finns det tre socialdemokratiska reservationer. Reservationen 1 rör, som Helge Karlsson sade, svenska medborgare som flyttar utomlands och som nu enligt nya regler kan få behålla folkpensionen. Socialdemokraterna vänder sig mot att också personer som flyttar utomlands och som har undantagande från ATP enligt de nya reglerna skall kunna få behålla folkpensionen. Man vänder sig också emot att de som under något år underlåtit att betala ATP-avgift skall kunna få behålla folkpensionen sedan de flyttat utomlands. Här bör man emellertid lägga märke till att möjligheten att få behålla folkpension vid flyttning utomlands inte har någonting att göra med ATP systemet. Man använder bara åren med ATP-poäng eller år med förvärvsarbete i Sverige före 1960 som ett mått på den folkpension som vederbörande får behålla vid utflyttning. Dessutom skriver socialdemokraterna i motionen 1222 att grundförmånen, folkpensionen, inte påverkas av undantagandet från ATP. Det är alltså pensionstillskottet utöver folkpensionen som påverkas av ett sådant undantagande. Man kan därför inte säga att det är särskilt logiskt av socialdemokraterna att inte acceptera den här möjligheten. Däremot kan man säga att det är konsekvent. Vi hade nämligen samma diskussion här i kammaren för 14 dagar sedan. Då gällde det frågan om huruvida egenföretagare skulle få delpension. Socialdemokraterna menade att egenföretagare som har undantagande från ATP inte skulle ha rätt till en sådan delpension. Det är förvånande, för att inte säga beklämmande, att socialdemokraterna kan vidhålla uppfattningen att personer som står utanför ATP inte skall få del av andra förmåner, som är helt fristående från ATP-systemet. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 1. I reservationerna 2 och 3 gör socialdemokraterna en markering att de förväntar sig att förslag föreläggs riksdagen beträffande ytterligare ett par frågor som behandlats av pensionskommittén. Utskottsmajoriteten konstaterar att departementschefen avser att återkomma till kommitténs förslag i övrigt. Majoriteten har därför inte ansett att något särskilt tillkännagivande från utskottets sida är nödvändigt. Jag yrkar därför avslag även på reservationerna 2 och 3 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först några ord till Gösta Andersson som började sitt anförande med att ta upp en fråga som pensionskommittén har behandlat men som vi inte har att fatta beslut om vid dagens sammanträde. Han talade om låginkomsttagare inom ATP-systemet som blir orättvist behandlade. Jag vill emellertid erinra Gösta Andersson om att det var länge sedan vi införde pensionstillskotten, och vi gjorde detta just för att något rätta till de orättvisor som kan uppstå på detta område. Gösta Andersson åberopade LO:s yttrande beträffande pensionskommitténs förslag, men LO:s yttrande gällde just standardsäkringen för dem som har pensionstillskott, vilka skulle förbättras ytterligare. De övriga ATP pensionerna nämndes inte i detta sammanhang. Vi får väl tillfälle att debattera den frågan längre fram när förslag ligger på riksdagens bord. Fröken Bergström uppehöll sig främst vid vår reservation 1, där vi framhåller det orimliga i att man slopar undantagsregeln för de svenskar som flyttar utomlands. Vi tycker inte att detta är konsekvent med hänsyn till det nuvarande systemet. Däremot har vi i reservationen 3 framhållit att man helt bör ta bort undantagsinstitutet såsom pensionskommittén föreslagit. Då blir det lika och rättvist för alla.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par korta kommentarer. Socialdemokraterna säger att det är orimligt att de som har ett undantagande skall kunna få del av de nya förmånerna. På precis samma sätt kan jag fortsätta att hävda att det är ännu mer orimligt att någon skall bli lidande i fråga om en förmån som inte har något samband med ATP-systemet eller undantagandet från detta. När det gäller avskaffandet av undantagandet har jag som medlem av pensionskommittén, och det vet Helge Karlsson, också varit med om att lägga fram förslaget, så även jag är angelägen om att det kommer att genomföras.
Herr talman! Fröken Bergström säger att hon är medlem av pensionskommittén, och det vet vi. Pensionskommittén har ju också enhälligt lagt fram ett förslag beträffande undantagandet. Jag tycker, fröken Bergström, att det är orimligt att hålla fast vid det förslag som departementschefen har lagt fram och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Man bör slopa den här delen och inte införa en speciell förmån för de människor som flyttar utomlands när de nått pensionsåldern.

Herr talman! Jag föreställer mig att man, när man slopat undantagandet, ändå måste införa vissa särregler när det gäller dem som tidigare har haft undantagande. Jag tror inte att det här på något sätt bör betraktas som någonting så speciellt som Helge Karlsson vill göra det till.

Herr talman! Jag har begärt ordet eftersom det utöver propositionen om vissa pensionsfrågor i detta betänkande behandlas även några fristående motioner, bland dem motionerna 704 och 710, där jag i båda fallen är medmotionär. I de motionerna framhåller vi vikten av att ersättningen för äldre skadefall räknas upp med hänsyn till prisoch löneutvecklingen. I motionen 710 av Margit Odelsparr och mig tar vi upp ersättningar som regleras enligt militärersättningslagen, och i motionen 704 av Britta Hammarbacken m.fl. gäller det övriga äldre skadefall. Det är ingen tvekan om att trots vissa uppräkningar avsevärda eftersläpningar drabbat dem som har rätt till livräntor i de fall som vi tagit upp. I föreliggande betänkande framhåller socialförsäkringsutskottet att departementschefen uttalat att han ämnar återkomma i vår med en proposition. De frågor som vi behandlar i dag har förberetts av pensionskommittén, och det har även de frågor som vi tagit upp i motionerna. Utskottet säger att det enligt utskottets mening är angeläget att de i motionerna aktualiserade frågorna så snart som möjligt tas upp till behandling i regeringskansliet så att de får en slutgiltig lösning. För oss motionärer är det viktigaste att frågorna snarast löses på ett tillfredsställande sätt. Och med hänsyn till dels det arbete som pågår inom regeringen, dels utskottets tveklöst positiva uttalande utgår vi motionärer ifrån att dessa frågor inom en inte alltför avlägsen framtid löses utan något riksdagens särskilda tillkännagivande. I reservationen 2 yrkar de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet på en skrivning som i sak överensstämmer med utskottsmajoritetens. Skillnaden är endast att reservationen utmynnar i ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! När ett utskott kunnat inhämta att regeringen inom en ganska snar framtid kommer att lägga fram förslag just i de frågor som tagits upp i motionerna brukar riksdagen inte finna skäl att avge något särskilt tillkännagivande. Och jag finner att detta också kan godtas i det här fallet. Därför ansluter jag mig till utskottets skrivning och hemställan. Skulle regeringsförslagen inte komma att tillgodose de önskemål som vi motionärer framfört så får vi anledning att återkomma.

Herr talman! Jag kanske är något överraskad över att Helge Karlsson inte riktigt vill erkänna att det trygghetssystem som vi har byggt upp inte ger den rättvisa som det borde ge till de sämre ställda i vissa viktiga avseenden. Det är utan tvekan så att om man haft förmånen att ha högre inkomster under den aktiva tiden så ger det också utslag i det trygghetssystem som vi har. Jag vill gärna — eftersom Helge Karlsson tog upp LO-yttrandet över pensionskommitténs betänkande — citera ett viktigt avsnitt av vad LO sade: ”Inom LO:s medlemsgrupper kommer ofta den meningen till uttryck att pensionssystemet konserverar den orättvisa lönestrukturen på arbetsmarknaden. Med anledning härav har krävts en mera jämlik pensionering. Nämnda fråga behandlades vid LO-kongressen 1976. Där fastslogs att strävandena efter jämlikhet i pensionssystemet först och främst är en lönepolitisk fråga. På sikt har också den solidariska lönepolitiken gett effekt även om mycket återstår. Att tillskapa ett pensionssystem som innebär ett accepterande av den nuvarande lönestrukturen vore enligt LO:s mening att resignera inför svårigheterna att nå framgång. Trots detta måste fördelningspolitiska målsättningar beaktas vid framtida förändringar i socialförsäkringssystemet. Detta bör i fråga om tilläggspensioneringen ta sig uttryck i justeringar i botten för att den vägen förstärka utjämningen.” Jag vill gärna för min del understryka att det ligger väldigt mycket i det som LO säger i detta yttrande över pensionskommitténs betänkande. Jag har lätt att instämma i detta synsätt.